Herr talman! Man blir ganska beklämd över att arbetsmarknadsministerns argumentation inte är särskilt kraftfull — den är lam när det gäller att avskaffa asbesten. Vi skall naturligtvis arbeta internationellt för detta. Arbetsmark nadsministern försvarar gränsvärdena genom att säga att andra länder har högre gränsvärden, samtidigt som en nästan samlad världsexpertis säger att det inte finns något försvarbart gränsvärde — egentligen skall värdet vara noll, om man inte skall värdera asbesten i liv eller skador. Därför måste vi arbeta i den riktningen. Men man fortsätter att jämföra Sveriges gränsvärden med andra länders. Men det är helt klart att värdet måste vara noll. Arbetsmarknadsministern tycks emellertid inte ha tagit något som helst intryck av den långa debatt som pågått om detta. Det stod ju klart redan för tio år sedan hur det förhöll sig. Arbetsmarknadsministern säger att man inte skall förhala frågan. Men vad händer om man inte bestämmer sig för en tidpunkt då det skall vara stopp för användningen av asbest? Efter tio års debatt har regeringen och myndigheterna inte ens beredskap för detta. Ordet skandal tas i mångas mun, men det är verkligen en skandal att man inte har bestämt tidpunkt för ett stopp. Regeringen måste ta initiativ nu, men den tycks inte veta vad som händer — detta framkommer av arbetsmarknadsministerns inlägg här i dag. Arbetsmarknadsministern säger att man inte har kunnat vidta några åtgärder tidigare, eftersom man inte har fått den här rapporten. Men har arbetsmarknadsdepartementet inte självt någon initiativkraft? Den kritik som kommer från vanligt folk som arbetar med dessa frågor innebär att man uttrycker sitt starka missnöje med arbetarskyddsstyrelsens och den socialdemokratiska regeringens handläggning av de här frågorna. Man är oroad över att ingenting hänt efter tio års arbete med dessa frågor. Den linje som fastlades 1975 med anvisningar utan press på företag och användare av asbest har lett till att man har kunnat förhala när det gäller åtgärderna. Den linjen skall man tydligen fortsätta att driva i kommissionen. Kommer arbetarskyddsstyrelsens roll att vara densamma som tidigare? Jag vill återigen illustrera regeringens handfallenhet. Riksdagen avslog förra året förslaget om en kommission av denna typ — det borde emellertid finnas någon kontakt mellan departement och socialdemokrater i socialutskottet. Detta förslag var framlagt av Metalls vice ordförande Sivert Andersson. T.o.m. detta nonchalerar regeringen. Jag kan inte annat än fördöma det sätt på vilket man handlagt denna oerhört viktiga fråga. Nu visar det sig att de som jobbar i bromsbandsfabriker vill ha omedelbara åtgärder, de är trötta på förhalningen. Samma sak gäller för dem som jobbar inom SL, SJ och Metall. Men vad har regeringen att komma med? När kommer själva poängen? Kommer det verkligen att bli ett stopp? I den skrivelse regeringen har fått från järnbruksklubben i Domnarvet säger man ganska klart att man vill ha ett löfte om ett bestämt datum då det blir ett stopp för användningen av asbest. Om ni då säger att vi återigen måste göra utredningar, kommer jag tillbaka till frågorna: Var finns kunskapen? Var finns tankarna kring detta? Har ni inte tänkt avveckla användandet av asbest någon gång? Sådana frågor blir konsekvensen, trots att det 1975 klart sades att användandet av asbest skulle avvecklas. Detta har jag hört i interpellationssvar 1976, 1978 och 1981. Nu får man höra det också 1985. Det är klart att man misstror både regering och myndigheter när användandet av asbest fortfarande inte är avvecklat och när man ser att de företag som använder asbest och de som gör vinster på det fortfarande sitter i orubbat bo, får bestämma takten på avvecklingen och också får bestämma över arbetarnas hälsa och liv. Det är egentligen detta det till sist handlar om.

Herr talman! Det är ju tillfredsställande att det inte förekommer någon nyproduktion — om man får använda det uttrycket — när det gäller asbestinstallationer i marinens fartyg. Detta är den allra första början till att få det här området fritt från asbest. Jag vill, lika väl som Lars-Ove Hagberg, naturligtvis trycka på att detta måste vara det absoluta målet. Vi kan över huvud taget inte acceptera några fler förhalningar utöver vad som redan skett. Det är också bra att man vid reparationer och liknande försöker byta ut asbestinstallationerna i de marina fartygen. Men fortfarande står vi inför det faktum att asbest under överskådlig tid kommer att finnas kvar. Man hamnar här, precis som Lars-Ove Hagberg sade, i en fråga om värderingar. Det kostar naturligtvis pengar att byta ut asbestisoleringen, men detta får man då helt enkelt väga mot hur många som kommer att bli sjuka eller dö en för tidig död på grund av att de blir tvungna att handskas med dessa installationer. Jag vill säga ett par saker till när det gäller de värnpliktiga. Det är här fråga om en speciell situation och en stor grupp människor som inte förut har uppmärksammats i asbestdebatten; mot detta finns det ingenting i arbetsmarknadsministerns svar eller i debatten i övrigt som talar. Dessa människor är på ett speciellt sätt utlämnade. De har inga skyddsombud. De har ingen organisation bakom sig som direkt kan försvara deras intressen, utan de är på många sätt utlämnade under de månader då de gör sin värnpliktstjänstgöring, repetitionsövning eller liknande. Det är här fråga om stora grupper av människor. Här avlöser nämligen grupp efter grupp, årsklass efter årsklass varandra. Det kan alltså under de år som gått redan ha passerat tusentals eller kanske tiotusentals värnpliktiga som blivit utsatta för detta. Det här måste uppmärksammas. Jag begär naturligtvis inte av arbetsmarknadsministern att hon i dag skall kunna lämna —- vilket hon helt riktigt sade — något besked om hur det kommer att se ut om 15 eller 20 år, när dessa skador kanske manifesterar sig.

I annat fall är jag, med den erfarenhet jag har, rädd för att vi kommer att få ersättningsmål där man säger: Bevisa att ni fått skadan under denna tjänstgöring! Detta tycker jag är mycket viktigt, eftersom det inte har uppmärksammats tidigare. Här är alltså en ny grupp som helt plötsligt blivit uppmärksammad -— mycket tack vare det civila facket, Statsanställdas förbund, som har påpekat detta och som också tagit upp de värnpliktigas situation. Jag ställde ytterligare en fråga, som jag vill upprepa. Arbetsmarknadsministern kunde antagligen av tidsskäl inte besvara den. Frågan gäller det som sägs i interpellationssvaret om sjöfartsverkets arbete med syfte att göra arbetarskyddsstyrelsens krav i föreskrifter om asbest och hygieniska gränsvärden tillämpliga också på örlogsfartygen. Vad innebär den passus där det står att man skall göra detta ”i tillämpliga delar”? Det måste väl betyda att det inte är arbetarskyddsstyrelsens hela krav som skall överflyttas till de här marina fartygen genom sjöfartsverkets försorg, utan det är någonting som skall förändras. Varför kan man inte direkt tillämpa arbetarskyddsstyrelsens krav på dessa marina installationer? Varför skall det bara göras ”i tillämpliga delar”? Det är en fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på.
Herr talman! Såvitt jag förstår finns det i dag inga möjligheter att byta till asbestfria belägg och köra helt lagligt utan någon ny registreringsbesiktning. Jag får nu förutsätta att resurser ställs till förfogande så att tester ur trafiksäkerhetssynpunkt kan genomföras. Det får inte bli så att bilindustrin styr detta genom att dröja med tillverkningen av asbestfria reservdelar. Ett byte till asbestfria belägg måste ske snarast, även i det gamla fordonsbeståndet. Fortsätter man att vid byte sätta in asbestbelägg, får bilmekanikerna i ytterligare många år utsättas för asbestdamm i verkstäderna. Jag förutsätter att kommissionen tar upp dessa frågor och att vi får konkreta förslag under hösten.

Herr talman! Jag har noterat att arbetsmarknadsministern och jag på flera punkter är överens. Jag hade inte heller utgått från något annat, men det känns ändå bra att få det bekräftat på det sätt som skedde i arbetsmarknadsministerns andra inlägg. I fråga om internationella konferenser har jag noterat att hur obenägen man än i sådana sammanhang kan vara i en sammanslutning att följa vissa föreskrifter, så finns dessa undantag när det gäller arbetares liv och hälsa. Sedan, herr talman, skall jag bara ställa två frågor, som jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan svara på, även om hon var inne på dem något i sitt inlägg. Den första frågan är: Tycker Anna-Greta Leijon att det är riktigt att statliga och kommunala myndigheter anser sig tvungna att följa upphandlingsförordningen och ta lägsta anbud i samband med asbestsaneringar? Det måste väl arbetsmarknadsministern ha en uppfattning om, och det skulle vara skönt att få ett besked. Det kunde vara mycket nyttigt, bl.a. ute i de kommuner som har detta problem.

Jag föreställer mig att det skulle vara en både angelägen och lämplig uppgift för arbetsmarknadsministern som en av deltagarna i den ministergrupp på fyra ministrar som bl.a. har att arbeta med dessa problem i anslutning till det tioåriga bostadsförbättringsprogrammet, det s.k. ROT programmet. Det måste väl ändå vara möjligt, alldeles bortsett från kommissionens kommande arbete och de eventuella förslag som den kan lägga fram, att nu komma med några konkreta förslag och anvisningar på de här två punkterna som jag har berört.

Herr talman! Först till Oswald Söderqvist. Att det talas om ”tillämpliga delar av arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter” är mycket enkelt att förklara. Det gäller de delar som kan avse fartyg. Det finns inte alls någon hund begraven här. Det är naturligtvis så som jag har varit inne på förut, att Oswald Söderqvist har rätt i att det — teoretiskt i varje fall — är tänkbart att det när det gäller den stora grupp av värnpliktiga, som har passerat revy på dessa fartyg, finns möjligheter till skador. Jag antar att det teoretiskt också är på detta sätt bland de skolelever som, liksom jag, gjorde kemilaborationer med asbestskivor. Vi hade dessa skivor därför att de fungerade praktiskt bra och var värmebeständiga. Det är ju ett av problemen, att asbest är ett mineral som har vissa väldigt bra egenskaper när det gäller att tåla värme och att vara slitstarkt. Tyvärr, kan man säga, är det på detta sätt. Det gäller för oss att på alla de områden, där vi ännu inte har en tekniskt lika bra produkt, så snabbt som möjligt ta fram en sådan för att hindra användningen av denna fiber som inte bara har egenskapen att vara bra utan dessutom är oerhört skadlig. Men som jag sade förut: De frågor som rör de värnpliktiga måste naturligtvis också komma upp i kommissionen, och kommissionens huvudsyfte är ju, som har framgått av den redovisning jag lämnat, just att få till stånd ett sådant här samarbete mellan de många olika departement som är inblandade, och självfallet även mellan försvarsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Också detta är ett problem, att det gäller flera departement och många olika myndigheter. Lars-Ove Hagberg frågade: Kommer arbetarskyddsstyrelsens roll att vara densamma som förut? Ja, det kan jag inte svara på, därför att i vissa avseenden har arbetarskyddsstyrelsen hittills inte spelat någon roll, i andra avseenden har den gjort det. Det har funnits oklarheter i fråga om var ansvaret går när det gäller skilda myndigheter, och det har varit ett av problemen på området. Så till Tore Claesons frågor. Inventeringen är en av huvuduppgifterna för kommissionen, och saken måste behandlas snabbt. Glädjande nog pågår redan inventeringar. Men jag är inte beredd att i dag bryta ut denna fråga och säga något speciellt om den. Jag har inte tillräckligt underlag för att kunna göra det. När det gäller frågan om vilka anbud statliga och kommunala myndigheter skall ta, så anser jag det självklart att man skall ta lägsta anbud bland dem som är seriösa, bland dem som tar hänsyn till gällande skyddsföreskrifter o.d. och som utför en sanering på ett riktigt sätt. Situationen är nog mera komplicerad än vad Tore Claeson lägger in i sin fråga, för det händer ju av och till att man har en fastighet, där man inte från början visste att det fanns asbest. Så tar man då ett anbud, och det går in en firma, varefter någon plötsligt, när gubbarna står där och river, kommer på att här är det asbest. Detta påverkar givetvis frågan om vad firman skall göra för att klara ut anbudet. Naturligtvis är i sådana här situationer risken maximal för de arbetare som är på arbetsplatsen, därför att man från början inte har kunnat göra någonting för att skydda sig. Då är vi tillbaka vid kravet på en inventering, som måste göras av både fartyg och fastigheter, och här gäller det såväl bostäder som andra lokaler i samhället. I fråga om somliga lokaler vet vi väl hur mycket asbest där finns. Så är fallet t.ex. med det tidigare riksdagshuset vid Sergels torg. Det huset är fullt av asbest. Där känner vi ganska väl till var asbesten finns — så är det inte överallt. Får jag sedan säga några ord om detta med kostnaderna och vinstintressena. När det gäller bromsbelägg tror jag faktiskt inte att de ekonomiska frågorna egentligen kommer att vara något tungt vägande argument. Det är så pass små skillnader. Jag tror att inställningen överallt i samhället, bland alla parter, är så väldigt klar när det gäller asbesten att man är på det klara med att de eventuellt större kostnaderna, om det över huvud taget blir några sådana, för asbestfria belägg inte kan få tillåtas spela någon som helst roll. När man kommer till frågor om saneringen blir däremot frågeställningarna om kostnaderna för sanering och hur den skall göras säkert mycket svårare att ta ställning till, vilket också framhållits i debatten. Där har jag ingen mening i dag om hur man skall kunna klara den. Min grundinställning är självfallet, precis som jag redovisade förut, att asbest som frigörs kan skada människor på ett i vissa fall obotligt sätt. Visserligen är väldigt många av de asbestskador som vi har i dag av relativt lindrig art. Men får man de svårare sjukdomarna finns det ingen återvändo, och man kan aldrig tillfriskna. Detta måste naturligtvis väga mycket tungt när man diskuterar tidigare försummelser som vi och många andra gjort när vi inte för länge sedan uppmärksammat de risker som asbesten innebär.

Det har sagts mycket i debatten. Lars-Ove Hagberg har tagit till ordalag som jag har litet svårt att förstå. Till skillnad från sin partikamrat Tore Claeson tycker Hagberg tydligen inte att man över huvud taget får redovisa internationella uppgifter. Jag tycker att de hör till bilden. De kan i och för sig inte användas som någon ursäkt för att vi inte skall göra något. Så skall det inte heller bli. Nog förtjänar det att redovisas att Sverige på detta område ändå ligger i täten. Det är i varje fall min avsikt att vi skall göra på detta sätt också i fortsättningen. Beträffande t.ex. Storstockholms Lokaltrafik är det somliga som undrar vad som kommer att hända nu när det inte så att säga finns formellt godkännande av de bromsar som används och som är asbestfria. Där är det meningen att man tills ett sådant formellt godkännande finns kommer att med dispens fortsätta med de asbestfria bromsarna. Så den här försöksverksamheten kommer alltså att forsätta. Efter vad vi också hört tycker många förare inom Storstockholms Lokaltrafik att de fungerar mycket bra. När det gäller bromsbandsfabriken och frågan om dispens ligger ärendet för närvarande hos arbetarskyddsstyrelsen. En mycket stor del av de belägg som görs med asbest gäller, såvitt jag förstår, de tunga fordonen. Där är det, som jag redovisat tidigare, inte möjligt för oss att i dag ange någon tidsgräns för när vi kan säga att vi skall förbjuda asbesthaltiga bromsbelägg. Bromsbandsfabrikens fackliga organisationer har, såvitt jag minns, själva gjort den bedömningen att man kanske kan klara detta inom en femårsperiod. Det är min avsikt att kommissionen till hösten, på fem sex månader alltså, skall kunna ge besked om tidpunkten. I dag är det tyvärr inte möjligt för oss att klara det.
Herr talman! Det var mycket bra att vi fick ett klarläggande från arbetsmarknadsministern, att de bestämmelser som sjöfartsverket håller på att se över för att överföra arbetarskyddsstyrelsens normer till marinens fartyg kommer att gälla utan inskränkning. Det som gäller för civila fartyg kommer då uppenbarligen också att gälla för marinens fartyg, och det är bra. Jag tackar för den upplysningen. När det gäller de värnpliktiga vill jag säga en gång till att jag hoppas att debatten har lyft fram de problem som finns just med denna grupp, så att de kommer att uppmärksammas i fortsättningen. Det är klart att det finns även andra grupper — arbetsmarknadsministern nämnde t.ex. skolelever — som drabbas. Det är naturligtvis riktigt, men det är inte samma problem. Vi utsätts alla, arbetsmarknadsministern, jag och andra, för asbestfibrer i Stockholmsluften när vi går ute på gatorna, och alldeles säkert har också skolelever utsatts för detta under laborationslektioner, som arbetsmarknadsministern nämnde. Det finns dock en väldig skillnad mot det som jag har beskrivit sker under militära övningar i marinens fartyg. Där trängs folk ihop i små utrymmen, och man lagar mat, äter och sover på samma ställe där asbest finns. Det är alltså en väsentlig skillnad, både kvalitativt och kvantitativt. Jag hoppas att dessa problem kommer att lyftas fram i och med denna debatt på det sätt som de förtjänar. Sedan vill jag instämma med min partikamrat Lars-Ove Hagberg i att det är klart att detta har skötts försumligt av både den nuvarande socialdemokratiska regeringen, tidigare socialdemokratiska regeringar och borgerliga regeringar, eftersom man har vetat om problemen i så många år. Arbetarskyddsstyrelsen, som vi har talat om fram och tillbaka, har uppenbarligen inte fyllt sina uppgifter på det sätt som man kunde begära. Därför måste man lägga ansvaret på den högre instansen, dvs. regeringen, för att denna inte har ingripit.

Herr talman! Även om det är långt mellan våra resp. platser här i kammaren, vill jag notera att det inte är så långt mellan oss vad gäller våra åsikter. Jag tackar arbetsmarknadsministern för tillägget och svaren och försöken till konkretisering beträffande de frågor som jag redan tidigare hade ställt.

Jag tyckte mig kunna läsa in detta i arbetsmarknadsministerns svar. Det skulle vara glädjande att i så fall få det bekräftat i klartext.

Herr talman! Vad det handlar om här är vilken inställning regeringen har. Vad vill man egentligen? Man tillsätter en kommission, efter år av förvirring. Den fråga som jag inte fått svar på är: Tänker man arbeta för en ordentlig och snabb avvecklingsplan, även på personbilssidan och för tunga fordon i det gamla fordonsbeståndet, så att även detta blir asbestfritt, eller tänker man låta Volvo och Saab-Scania även i fortsättningen styra takten? Det här med vinster och kostnader har ju också att göra med vad de tänker göra och vad de accepterar. Hittills har de ju bromsat utvecklingen i sin värld och fått styra statliga myndigheter. Vad gäller dispenser till bromsbandsfabriker säger de fackliga företrädare som jag har kontakt med: Det här skulle vi kunna klara på tre år. Vi kan tvista om antalet år, men det viktiga är: använder man linjen med totalförbud, då får man pröva varje dispens och ställa krav på åtgärder inom viss tid. Det är poängen med totalförbud och dispens. Nu har det varit generella dispenser, och någonstans i fjärran har man fått bestämma när åtgärder skall vidtas. Men det har inte lyckats. Då kanske det inte räcker med fem år, utan det kanske blir sex sju år. Vi måste ställa krav på tillverkare och andra för att få fram detta. Det är den linjen som måste segra. Den andra har misslyckats. Det är därför som stopptiderna är så viktiga. Man frågar sig: Vilka slutsatser drar den socialdemokratiska regeringen av arbetarskyddsstyrelsens roll, med dess inriktning, partssamverkan, förhandlingar, arbetsgrupper och experter och samordnande med företag? Vilka slutsatser drar en arbetarregering av det? Det finns ett krav somt.o.m. har förankrats i fackföreningsrörelsen om att arbetarskyddsstyrelsens styrelse skulle ha en kvalificerad majoritet av fackliga företrädare. Även om jag inte till alla delar har samma åsikter som dagens fackliga toppledare, som kanske skulle hamna där, tror jag att deras tryck då skulle vara mycket starkare än i dag och att de skulle få en annan roll för arbetarskyddsstyrelsen. Beträffande gränsvärden: Visst får Anna-Greta Leijon redovisa vilka internationella jämförelser som helst. Men man kan väl inte ta fram dem för att säga att det skulle vara bra i Sverige. Vad det handlar om är: Sätter vi ett gränsvärde som är över noll, då experimenterar vi med människors liv. Vid en exponering under 20 år med 0,1 fibrer per millimeter luft har vi per 1 000 exponerade 2,2 döda, vid 0,2 fibrer är det 4,5 döda, och vid 0,5 är det 11 döda. Även de uppgifterna ifrågasätts av experter, framför allt beträffande exponering under mer än 20 år. Det handlar om ett spel med människors liv när vi använder gränsvärden i det här fallet, och det är på den punkten som det blir konsekvenser för Sverige. Till sist: Vad jag kritiserar är att det under så många år har varit en sådan släpphänthet. Inte heller den socialdemokratiska regeringen tycks ha insett hur läget varit. Då borde ni i dag, när ni ser hur det står till med myndigheter i den här frågan, använda litet självkritik. Det återstår att se vad kommissionen kommer fram till, men debatten i dag andas inte så förfärligt mycket av självkritik och nytänkande. Då är min slutsats att det kommer att fortsätta ungefär som hittills. Det blir alltså de starka krafterna i samhället, som tidigare bestämt om användande av asbest, som också får bestämma tiden för en avveckling. Det är illa för de arbetande.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ till en kartläggning av omfattningen och de sociala och medicinska konsekvenserna av långvarig arbetslöshet och permanent utslagning från arbetsmarknaden. Han har vidare frågat om regeringen är beredd att genomföra ett aktionsprogram mot utslagning och arbetslöshet. Regeringen har under lång tid på olika sätt följt utvecklingen av långtidsarbetslösheten och de effekter som den kan ha för den enskilde. Stressforskaren Lennart Levi har t.ex. under ett par år bedrivit forskning delvis finansierad från arbetsmarknadsdepartementet om sociala och ekonomiska konsekvenser av arbetslöshet. De frågor som Lars-Ove Hagberg tar upp har också i hög grad uppmärk sammats under senare tid, bl.a. av utredningen om hälsooch sjukvården inför 1990-talet . Som HS 90 framhåller finns det ett ökande antal forskningsrapporter som visar att arbetslöshet kan orsaka ohälsa och vara ett bidragande skäl till för tidig död, dvs. också måste betraktas som en hälsorisk. Personer med dålig hälsa löper stor risk att drabbas av arbetslöshet. Men omvänt synes också arbetslöshet i sig kunna försämra hälsan. Inte minst mot denna bakgrund är det av avgörande betydelse att arbetslösheten bekämpas med all kraft. Regeringen har nyligen beslutat om en proposition om vissa hälsooch sjukvårdsfrågor, som bl.a. grundas på HS 90-utredningens synpunkter och förslag. Därvid kommer också frågan om arbetslöshet som hälsorisk att behandlas. Regeringen betonar bl.a. vikten av att den medicinska forskningen och hälsooch sjukvården vidareutvecklar kunskapen om arbetslöshetens hälsoeffekter på samma sätt som man klarlägger andra hälsorisker. En viktig uppgift för socialstyrelsen och landstingen är att analysera och klarlägga arbetslösheten som hälsorisk. I propositionen betonas vidare betydelsen av intensifierade rehabiliteringsinsatser i stället för ofrivillig förtidspensionering. I detta sammanhang kan jag också nämna att jag har erfarit att chefen för socialdepartementet inom kort kommer att föreslå regeringen att en utredning tillsätts för att se över bl.a. sjukförsäkringens roll när det gäller förebyggande åtgärder och i samband med rehabilitering. Av stor betydelse är också insatser för att förbättra arbetsmiljön och förebygga sådana skador och sjukdomar som kan leda till utslagning från arbetsmarknaden. Riksdagen har nyligen anslutit sig till regeringens förslag om företagshälsovård och arbetsanpassning. Riksdagen har därmed antagit propositionens förslag om riktlinjer för företagshälsovårdens innehåll och fortsatta utbyggnad samt förslagen om ett nytt statsbidragssystem för företagshälsovården. Riksdagen har samtidigt anslutit sig till propositionens förslag om att skyddskommittéerna skall ges ett lagstadgat ansvar för att arbetsanpassningsoch rehabiliteringsverksamhet bedrivs på arbetsplatserna. Avsikten är att därigenom skapa förutsättningar för att anpassa arbetsmiljö och arbetsförhållanden så att personer med olika slag av funktionshämningar skall kunna få och behålla ett arbete. Problemen med långtidsarbetslösheten uppmärksammas inte bara i Sverige. Enligt Nordiska ministerrådets handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning, som nyligen presenterades för Nordiska rådet, kommer ett nordiskt projekt om utveckling och samordning av olika åtgärder för långtidsarbetslösa att sättas i gång. Projektet beräknas drivas under tre år, och den totala kostnaden beräknas till 6,2 milj.kr. Ca 3 milj.kr. av denna summa skall finansieras nationellt. För att göra bilden ännu fylligare när det gäller de långtidsarbetslösa fick arbetsmarknadsstyrelsen i december förra året ett uppdrag av regeringen att under mars månad lämna en redovisning och analys av långtidsarbetslöshe tens struktur och omfattning samt också en redovisning av erfarenheterna av åtgärderna för långtidsarbetslösa. Uppdraget innebär också att AMS skall ge förslag till eventuella ändringar av åtgärdsarsenalen för denna grupp. AMS redovisar i dagarna sitt uppdrag. Den socialdemokratiska regeringen har ända sedan regeringsskiftet 1982 drivit en arbetsmarknadspolitik med klar inriktning på de långtidsarbetslösa. Regeringens ambitioner har bl.a. resulterat i följande konkreta förändringar av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna: e I juni 1983 fattade regeringen ett beslut som innebär att arbetslösa kassamedlemmar som riskerar att utförsäkras har rätt att få ett beredskapsarbete. Under år 1984 placerades 14 000 långtidsarbetslösa i beredskapsarbete. Det motsvarar 22 26 av det totala antalet personer i beredskapsarbeten under året. Den 1 januari 1984 infördes ett rekryteringsstöd riktat till det enskilda näringslivet. Sådant rekryteringsstöd lämnas i första hand till anställningar av långtidsarbetslösa. Under år 1984 har 51 000 personer anställts med rekryteringsstöd. 14 000 av dessa har direkt tillsvidareanställts. Jag vill i detta sammanhang poängtera att det är angeläget att kommuner och landsting nu utnyttjar detta rekryteringsstöd för att ge långtidsarbetslösa nytt fotfäste på arbetsmarknaden. e Lagen om ungdomslag infördes den 1 januari 1984. Ungdomslagen har två viktiga syften. För det första har den ett allmänt arbetsmarknadspolitiskt syfte. Arbete i ungdomslag innebär att förutsättningarna för ungdomarna att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden förbättras. Av AMS statistik för 1984 framgår att 40 70 av de 45 000 ungdomar som under året lämnade ungdomslagen fick arbete på den öppna marknaden. Ytterligare ca 25 Jo omfattades av någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ungdomslagen har också ett socialt syfte genom att fungera som skyddsnät för ungdomarna. Det är, som alla vet, viktigt att se till att just ungdomar som inte har några erfarenheter från arbetsmarknaden att falla tillbaka på får den hjälp och det stöd som behövs för att komma in på arbetsmarknaden. Utöver dessa åtgärder utnyttjas självfallet i stor utsträckning de ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för att förbättra förutsättningarna för långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden igen. Den här inslagna vägen kommer regeringen att gå vidare på. Glädjande nog kan vi konstatera att satsningen på de långtidsarbetslösa har fått en positiv effekt. Den ökning av långtidsarbetslösheten som har skett från slutet av 1982 verkar nu ha brutits. En viss förbättring skedde redan under fjärde kvartalet 1984. Den tendensen fortsätter. I februari i år var det 6 000 färre långtidsarbetslösa än i februari förra året.

Herr talman! Arbetslösheten ger stora skadeverkningar i hela samhället, inte bara för de individer som råkar i arbetslöshet. För arbetarrörelsen och arbetarklassen är arbetslösheten ett gissel och ett av de allra största samhällsproblemen. För dem som vill stödja en politik på arbetarrörelsens och arbetarklassens grund är det därför oerhört viktigt att se till att alla i arbetsför ålder är i arbete. Alla skall ha ett meningsfullt arbete, ett arbete som de kan förtjäna sitt uppehälle på och som gör att de inlemmas i samhällsgemenskapen. Vi är i dag på toppen av en högkonjunkturskurva. När nu den kurvan börjar gå nedåt kan vi konstatera att vi fortfarande har ett stort antal arbetslösa, även om vi lyckas minska antalet något under högkonjunkturen. Genom erfarenhet från alla konjunkturnedgångar vet vi att dessa skapar ökad arbetslöshet och ett ökat antal utslagna i samhället. Dessutom har utvecklingen inom det område som vi är mest berörda av, nämligen västvärlden, visat att man där för en nyliberal politik som är inriktad på att slå ut människor, och detta kommer naturligtvis att påverka även oss. Mot den här bakgrunden är det med oro man ser på framtiden för dem som är arbetslösa och som har ställts utanför arbetsmarknaden. Om vi vill försöka få alla i arbete, då kan vi se att orosmolnen tornar upp sig. Officiellt registrerades vid senaste mätningen 130 000 arbetslösa. I proposition 125 säger arbetsmarknadsministern att det är 40 000 långtidsarbetslösa. Det är bara en del av alla dessa som är arbetslösa en längre tid. Vi har ju också dem som är permanent utslagna — över 300 000 förtidspensionärer, en del av arbetsmarknadsskäl. Vi har de långtidssjukskrivna. Varför är de det? Jo, därför att det saknas arbetsuppgifter i samhället som de kan få. Arbetslivet är inte anpassat till dessa människor, till deras fysiska och psykiska resurser. I många fall är det arbetslivet, arbetstempot eller en olämplig arbetsmiljö som gör att de blir förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna. Vi har alltså ett helt ohälsosamt arbetsliv. Definitionen förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl kunde användas på många fler — det antalet är alldeles för litet, om man ser till helheten. Många av våra medborgare i dag är socialhjälpsberoende på grund av den här situationen i samhället. I interpellationen pekar jag på att sammantaget en halv miljon svenskar i yrkesverksam ålder har slagits ut från arbetsmarknaden och att de i praktiken har mycket litet hopp om att få återvända dit. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern rent allmänt: Hur tänker sig arbetsmarknadsministern att dessa människor någon gång skall kunna återvända till arbetsmarknaden? Finns det något hopp för dessa människor? Finns det något hopp för dem som rekryteras till de utslagnas skara? Tyvärr är det ju inget stopp på rekryteringen dit. Att vara arbetslös är en fasa — det vet vi. Dödligheten är hög, mycket högre än bland dem som är kvar i arbetslivet. Självmorden är omfattande. När det gäller rehabilitering av dem som slås ut förekommer också en utsortering. Det är bara en del som har chans att hamna på arbetsmarknaden, som egentligen är fientlig mot dessa människor. Inte minst gäller detta ungdomar, som kanske inte har en chans i skolan, inte släpps in i arbetslivet utan hamnar utanför all normal social gemenskap som arbetslivet innebär. Detta är en väldigt stor problematik, mycket större än statistiken över arbetslösheten tyder på och som vi i vanliga fall diskuterar. Vad är det för samhälle vi vill ha? Jag tycker att det är positivt att man gör alla dessa insatser: den forskning om arbetslivets situation och den kartläggning som sker. Det är positivt att man vill göra rehabiliteringsinsatser, att företagshälsovården skall få en mer rehabiliterande inriktning och att man inte skall ta till förtidspensionering i så stor utsträckning som tidigare — det är åtminstone målet. Jag tycker det är bra intentioner. Men när jag ser detta märker jag samtidigt att den praktiska politiken går åt ett annat håll. Jag vill ta ett exempel: de arbetshandikappade och Samhällsföretag. Där dras tumskruven åt inte minst i mitt län, vilket arbetsmarknadsministern väl vet genom den uppvaktning som gjorts. Det är väldigt hårda bud inom Samhällsföretag, och där finner vi en grupp av dem som är på väg att slås ut. Drar man åt skruven ett varv till, var är då rehabiliteringen? Är det förtidspensionering som väntar bakom dörren för de arbetshandikappade? Den syn man har på den delen av arbetslivet i den praktiska politiken gör ju att vi rekryterar nya skaror till de utslagna. Arbetsmarknadsministern säger att det är av stor betydelse att förbättra miljön och förebygga skador och sjukdomar. Ja, det är väl kanske det allra viktigaste på sikt. Men det allra viktigaste i arbetslivet just nu gäller arbetstempot. Ackorden, alla de lönesystem som styr i dag, monotonin, ensidigheten, hela den delen av arbetslivet, den s.k. psykosociala delen är ställd utanför arbetsmiljön. Den finns bara med i vid mening. Det finns från arbetarskyddsstyrelsen en rekommendation som jag nyss ondgjorde mig över. Den är a och o för morgondagens arbetsmarknad och dess möjligheter. Hur har regeringen tänkt att rehabiliteringsinsatser och insatser för att få alla i arbete skall gå ihop? Vi har ju ett arbetsliv som blir allt värre. Det styrs i dag av ekonomiska intressen med en högerinriktning. Man vill pressa ut det allra mesta i effektivitetens namn av varje arbetare. Detta rekryterar nya utslagna. Hur skall man se på det från regeringens sida? Jag vill kommentera de åtgärder som regeringen har vidtagit. Många är naturligtvis bra i den meningen att det är bättre med dessa åtgärder än om ingenting hade gjorts. Det är bra med de beredskapsarbeten för de långtidsarbetslösa som här redovisas. Men vi vet hur det har gått tidigare när sådana åtgärder har vidtagits. 18-19-åringarna råkade då illa ut, och vi fick en ungdomslag. Tillgången på arbete var ungefär konstant. Man fick väga mellan olika grupper. Det är bra att vi pressar ner långtidsarbetslösheten. Om vi ser till helheten i samhället just nu är dock antalet långtidsarbetslösa alldeles för stort. Egentligen svarade inte arbetsmarknadsministern på den ställda frågan: Vill man kartlägga det totala samhällsproblemet med de utslagna? Det skall då inte bara handla om enskilda projekt och individer, utan det skall handla om hur utslagningens effekter påverkar hela samhällslivet. Jag saknar helt det aktionsprogram som jag frågade om. Det kan väl ändå inte vara rekryteringsstöd, ungdomslag och åtgärder för de långtidsarbetslösa som avses i det här sammanhanget? I så fall måste arbetsmarknadsministern helt ha missuppfattat min fråga. Ett aktionsprogram kan handla om att se till att alla är i arbete, en politisk inriktning som kan följas upp, t.o.m. med lagstiftning. Man skall verkligen garantera alla ungdomar ett arbete, inom näringsliv eller offentlig sektor. Jag tänker också på arbetstidsförkortningen. Vi skall ha en industripolitik för alla landsändar, och vidare bör t.ex. de företag som har hög personalomsättning sättas åt för att därigenom utslagningen skall minska. Man skall verkligen gå på bred offensiv mot alla hälsorisker på jobben i dag. Främjandelagen skall utnyttjas. Hela vårdsektorns behandlingsarbete liksom hur vi ser på droger och liknande bör också ingå. Den typen av handlingsprogram från regeringens sida saknas. Något sådant redovisas i varje fall inte här. Den sortens aktionsprogram mot utslagning skulle kunna ge effekt, däremot näppeligen ungdomslag, rekryteringsstöd och annat. Sådana åtgärder handlar bara om en del av de långtidsarbetslösa. De utslagna är en mycket större skara.

Herr talman! Först vill jag säga några ord om dem som har förtidspension. Jag tror inte att alla som har förtidspension, 300 000 personer, upplever sig själva som utslagna. Jag tycker kanske att vi skall vara litet varsamma i debatten med att använda det argumentet. Många av dem som är förtidspensionerade har så allvarliga arbetshandikapp att de i stället tack vare förtidspensioneringen upplever sin situation som positivare än vad den annars skulle ha varit. Jag håller också helt med om att det finns en hel del fall där vi måste försöka finna andra vägar än förtidspension, där en förtidspensionering säkert kan ersättas av andra insatser från samhällets sida. Man skulle t.ex. kunna ändra förhållandena rent praktiskt på arbetsplatsen, med hjälp av tekniska anordningar eller andra saker. När det gäller de unga förtidspensionerade är Lars-Ove Hagberg säkert medveten om att de förslag som handikapputredningen har lagt fram just nu är ute på remiss. Jag hoppas att vi så småningom skall kunna finna ett bättre system än det vi har i dag för de unga förtidspensionerade. Vi skall emellertid vara försiktiga med att använda ordet ”utslagna”. Många förtidspensionärer är inte ett dugg mera utslagna än vad vanliga ålderspensionärer är, och de lever ett mycket aktivt liv. Det är riktigt att långtidsarbetslösheten är för hög, och därför har vi i regeringen inriktat mycket av våra åtgärder på att minska den. Jag har flera gånger här i kammaren sagt att en av de saker som har oroat mig mest på arbetsmarknaden har varit just ökningen när det gäller långtidsarbetslösheten. Vi ser därför naturligtvis med tillfredsställelse att vi tycks ha vänt utvecklingen, så att dessa siffror är på väg nedåt. Som jag nämnde får vi just i dagarna den redovisning om långtidsarbetslös heten som arbetsmarknadsstyrelsen på regeringens uppdrag skall lämna. Siffrorna i denna redovisning gäller förhållandena vid årsskiftet 1984-1985. Det framgår där att det i arbetsförmedlingens register fanns 45 000 arbetssökande som var långtidsarbetslösa. Det är bland de äldre sådana som har varit arbetslösa sex månader eller mer och bland de yngre fyra månader eller mer. 25 000 av de 45 000 var 55 år eller äldre. För en ganska stor del av dem fanns det ett mycket begränsat utbud av arbete. Det visar sig att de som söker deltidsarbete är mycket klart överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa. En del av dem som registreras som långtidsarbetslösa är också arbetssökande i huvudsak därför att formella krav i socialförsäkringssystemet skall tillgodoses. Enligt de bedömningar som arbetsmarknadsstyrelsen har gjort finns det nu mellan 16 000 och 20 000 av de 25 000 långtidsarbetssökande över 55 år som antingen har ett mycket begränsat utbud eller är arbetssökande av mera formella skäl. När det gäller de deltidsarbetssökande är det en viktig uppgift för oss att fundera över hur vi skall utforma de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på ett bättre sätt än vi har kunnat göra tidigare, för att tillmötesgå kraven från dem som vill ha kort arbetstid. Bland de yngre är det också en överrepresentation av sådana som just söker deltidsarbete. Jag har inte mer än hunnit bläddra i denna redovisning om de långtidsarbetslösa från arbetsmarknadsstyrelsen, och jag har därför inte haft någon som helst förutsättning att kunna bedöma de olika förslag till åtgärder som AMS här kommer med. För oss i regeringen har det emellertid varit viktigt att försöka — inte minst när det gäller de långtidsarbetslösa — finna andra vägar än att bara betala ut arbetsmarknadsstöd. Därför valde vi ganska tidigt detta sätt att erbjuda rätt till beredskapsarbete för den som hotas av utförsäkring. Det är en rätt som arbetsmarknadsstyrelsen själv har gått vidare med genom att i två län driva försöksverksamhet. Man startar under ett tidigare skede av arbetslöshetsperioden och går in och erbjuder rätt till ett beredskapsarbete. Det är inte, som Lars-Ove Hagberg antydde, så att det förhållandet att vi införde rätten till beredskapsarbete påverkade situationen när det gäller ungdomar. Behovet av ungdomslagen fanns utifrån helt andra förutsättningar än det förhållandet att vi införde en rätt för dem som var äldre att få ett beredskapsarbete. Det samband som Lars-Ove Hagberg antog fanns, existerade i varje fall inte i min sinnevärld. Jag konstaterar att det tyvärr inte är så att alla de personer som har denna rätt att få ett beredskapsarbete utnyttjar den. I vissa situationer tror jag att det kanske beror på att man i realiteten inte upplever sig själv som stående till arbetsmarknadens förfogande, utan som pensionerad. Där har vi som en väsentlig förklaring till långtidsarbetslösheten också det förhållandet att man, när företagen har dragit ner personalstyrkan, har låtit de äldre gå först. 58,3-åringarna har fått gå därför att man har trott att man kanske skulle kunna klara sysselsättningen för de yngre. Det har resulterat i att många personer har stannat i arbetslöshet i 450 dagar för att därefter förtidspensioneras av arbetsmarknadsskäl. Jag har sagt flera gånger att jag tycker väldigt illa om det här systemet. Vi har från den 1 juli förra året infört vissa regler för att förhindra eller i varje fall minska användningen av detta tillvägagångssätt, och vi har en utredning på gång — pensionsutredningen — som med förtur skall titta just på problemen med utnyttjandet av arbetslöshetsförsäkringen som ett sätt att egentligen förtidspensionera. Det är ett system som inte är bra för den enskilde. Man hamnar i en mycket svår press. Man har mycket svårt att stå emot och hävda sin rätt till arbete. Jag skulle vilja påstå att erfarenheten nu har visat att det ur samhällssynpunkt också är ett mycket dåligt system. Det man har gjort är att man gör sig av med yrkesskicklig, kunnig personal som sedan inte kan ersättas. Jag hoppas att man i den här utredningen skall komma till rätta med detta och möjligtvis finna någon annan form där de som så behöver och som så önskar möjligtvis kan lämna det aktiva arbetslivet tidigare, men där ingen skall behöva hamna i påtvingad långtidsarbetslöshet eller påtvingad pensionering, som vi har upplevt tidigare. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi, när vi nu skall fundera över den skrivelse som arbetsmarknadsstyrelsen har redovisat för regeringen, kommer att diskutera och bedöma alla de förslag till olika åtgärder som kan minska långtidsarbetslösheten. Men det är klart att sådana enkla genvägar som Lars-Ove Hagberg var inne på när han redovisade sitt aktionsprogram tror jag inte leder oss särskilt långt fram på den här vägen. Det är inte allmänna bestämmelser eller allmänna lagparagrafer utan ett idogt vardagligt arbete varje dag som kan leda till minskad arbetslöshet.

Herr talman! Jag ställde frågan för att vidga frågeställningen litet grand utöver den sedvanliga arbetsmarknadspolitiska statistiken. I den statistiken finns inte de utförsäkrade, de långtidssjukskrivna och alltså inte heller de förtidspensionerade med. Jag kan hålla med arbetsmarknadsministern om att en förtidspensionerad kanske inte direkt vill säga att han är utslagen. Det håller jag med om. Men i samhällelig mening måste vi ändå ha den definitionen att vi av något skäl har slagit ut dem från arbetsmarknaden. Deras handikapp och svårigheter har inte uppstått utan anledning. I regel har de uppstått i arbetslivet, i ett alltför fientligt arbetsliv, där det inte har funnits plats för dem. Det är därför de slås ut. Jag är i vanliga fall ute i arbetslivet och'ser mängder av människor som stämplas ut därför att de inte räcker till och klarar av effektivitetskravet— det finns ingen plats för dem. Det sker varje dag. När det inte står några andra medel till buds, är det klart att de med tacksamhet tar emot en förtidspension. Men för arbetarrörelsen och arbetarklassen är det naturligtvis en tragedi att det finns en halv miljon människor utöver de reguljärt arbetslösa som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Då handlar det om vår totala arbetsmiljö i framtiden. Jag bara registrerar att arbetsmarknadsministern och regeringen inte har några särskilt offensiva vinklingar eller tankar. När det gäller statistiken beträffande de långtidsarbetslösa och 18-19 åringarna kan man inte komma ifrån det sambandet, att just när man fick rätten till ett beredskapsarbete blev det så svårt för 18-19-åringarna att få beredskapsarbete att arbetslösheten bland dessa ungdomar ökade. Man blev därför tvungen att vidta åtgärder, och då tvingades ungdomslagen fram. Det kanske inte gäller Anna-Greta Leijon, men det var andra som hade dessa tankar. Åtminstone finns det ett reellt samband därigenom att antalet arbetstillfällen inte ökade i förhållande till de behov som fanns. ”Allai arbete” borde vi vara helt överensom om. Jag har inga genvägar för att uppnå det målet. Jag har redovisat min syn och sagt att vi på något sätt måste ta itu med det nuvarande samhället, som stämplar ut människor från arbetslivet. Jag är orolig inför den kommande lågkonjunkturen. Då kommer ytterligare människor att försvinna från arbetsmarknaden. Jag hade naturligtvis hoppats att Anna-Greta Leijon ändå skulle säga att vi måste vidta åtminstone några åtgärder mot det samhällssystem vi har i dag, mot kapitalägarnas makt att hela tiden bestämma antalet arbeten. Jag hade hoppats att det skulle finnas något aktionsprogram för en offensiv näringspolitik, t.ex. inom den offentliga sektorn. Men tydligen är det så att den socialdemokratiska regeringen anno 1985 underordnar arbetsmarknadspolitiken och därmed de utslagna en ekonomisk politik, som i sin tur förlitar sig på ett system i detta land som utvecklas mer och mer åt det nyliberala hållet och där föraktet för den enskilda människan verkligen är uttalat.
Herr talman! Får jag när det gäller arbetslösheten bland 16-19-åringar bara i korthet konstatera att denna faktiskt var högre 1982 än 1983. Detta samband fanns alltså inte. Det som gjorde att vi lade fram förslaget om ungdomslag var den djupa oro som fanns hos väldigt många grupper, inte minst hos ungdomarna själva, för situationen. Många kunde konstatera: Ni ger oss pengar på fickan, men ni ger oss inte en chans att få visa att vi också kan bidra till att bygga upp detta samhälle. Det kvarstår stora problem på arbetsmarknaden som vi måste gripa oss an med. Men vi kan ändå säga att utvecklingen för närvarande går i rätt riktning. Vi har flera sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden. Vi har färre arbetslösa, och vi har färre långtidsarbetslösa. Vi har dessutom färre dolt arbetslösa, framför allt bland ungdomsgrupperna. Inte sedan 1960-talet har vi haft så få dolt arbetslösa som för närvarande. Det visar på att människor, inte minst ungdomar, börjar att tro på framtiden. De börjar öppet redovisa sin arbetslöshet och söka sig till arbetsförmedlingarna på ett sätt som liknar förhållandena på 1960-talet. Det är i sig en positiv utveckling. Men vi slår oss inte till ro. Vi tycker att arbetslösheten — även långtidsarbetslösheten — är för hög, och vi kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att minska den.
Herr talman! Om man diskuterar arbetsmarknadspolitik och sysselsättningspolitik för alla i arbete efter kvartalsstatistik kan man naturligtvis hitta ljuspunkter. Vad jag har diskuterat är den längre trenden. På längre sikt är trenden inte bra vare sig för dem som är långtidsarbetslösa, för ungdomar, för dem som är förtidspensionerade eller för dem som är långtidssjukskrivna. Det ser man om man tittar runt hörnet i det samhälle vi har, där alla nu väntar sig en lågkonjunktur. All erfarenhet hittills säger att arbetslösheten på alla de här områdena då återigen ökar. Har man litet perspektiv på tillvaron finner man att det är långt ifrån bra och att kurvorna pekar åt fel håll.

Herr talman!

Låt mig innan jag svarar på de konkreta frågorna säga att jag tror att Ulf Adelsohn och jag är överens om att det har stor betydelse att medborgarna bereds skydd mot övergrepp både från staten och från andra. Det är regeringens uppfattning att insatser mot brott som drabbar staten inte skall prioriteras framför brott mot människor. Svaret på den första frågan är alltså nej. Jag anser att kravet på effektivitet inte skall väga tyngre i förhållande till kravet på rättssäkerhet när det gäller s.k. eko-brott. I propositionen om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslig het framhöll jag att det är en självklar utgångspunkt att hävdvunna rättssäkerhetsanspråk gör sig gällande med samma styrka och har samma krav på att bli tillgodosedda i samband med ekonomisk brottslighet som i samband med annan brottslighet. Också svaret på den andra frågan är alltså nej. Med anledning av den tredje frågan vill jag först slå fast att det är en självklar ambition att höja uppklaringsprocenten för alla typer av brottslighet, dvs. även bostadsinbrott. Detta är dock inte någon enkel uppgift. En helt annan sak är att ett brott inte alltid behöver leda till åtal vid domstol utan ibland kan beivras genom andra förfaranden. Jag har svårt att se något fel på den ordningen, som för övrigt har beslutats i bred politisk enighet. Ulf Adelsohns fjärde fråga om i vilken utsträckning man bör använda generalklausuler och liknande lagstiftningsteknik kan inte få något generellt svar. I vad mån så bör ske är beroende av vilka slags frågor som regleringen avser och vilken funktion reglerna skall fylla. När jag tog upp frågan i mitt tal i Malmö var det med anledning av den regeltillväxt som skett i samhället under senare år. Jag framhöll att det är angeläget att vi får färre och enklare regler. På Ulf Adelsohns femte fråga slutligen — om jag står fast vid uttalandet om hur man bör se på intresseavvägningen när en enskild person står inför en myndighet eller en domstol — är svaret ja. Jag gjorde uttalandet mot bakgrund av att lagstiftning alltid ytterst syftar till att väga motstående intressen mot varandra. Det är då knappast korrekt att beskriva förhållandet mellan den enskilde och en myndighet som en motsatsställning. Frågan gäller i stället hur myndigheten skall väga den enskildes intressen mot andra intressen som skall beaktas enligt lagstiftningen, och det kan vara både allmänna och enskilda intressen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaren på frågorna. De var väl inte så väldigt uttömmande, men de ger i stället möjlighet till en lödig debatt, och atmosfären här i kammaren i dag är ju sådan att det nog kan bli både hett och intensivt. Nu svarar justitieministern nej på min fråga om regeringen prioriterar brott mot staten framför brott som drabbar människor. Han svarar också nej på min fråga om han anser att krav på effektivitet skall väga tyngre än krav på rättssäkerhet när det gäller s.k. ekonomisk brottslighet. Det här låter betryggande. Men problemet är att både regeringen och justitieministern i ord och handling har givit svar som inte alls är så entydiga som de svar justitieministern ger här i kammaren i dag. Som ofta när det gäller den här regeringen kan man tala om dubbla budskap. Vilket svar man får på en fråga beror på vem som frågar, när man frågar, var man frågar, och kanske också hur man frågar. Låt oss nu granska den svenske justitieministerns syn på ekonomisk resp. annan brottslighet. För inte länge sedan skrev justitieministern en stor artikel i Aftonbladet där följande står: Det är viktigt att slå fast att den ekonomiske brottslingen, även om han uppträder i kritstrecksrandig kostym och rör sig i s.k. innekretsar inte är något slags finare brottsling än andra. Det är ställt utom allt tvivel, skrev justitieministern vidare, att skadorna av ekonomisk brottslighet är långt större än av den traditionella. Ekonomisk brottslighet drabbar inte bara staten — den slår hårt och skoningslöst direkt mot enskilda individers trygghet, ekonomi och hälsa. Hur den ekonomiska brottsligheten kan slå skoningslöst mot människors hälsa vet jag inte, men det finns säkert någon djupare tanke bakom detta. De kanske blir gröna av avund eller något sådant. Justitieministern slår fast att ekonomiska brottslingar inte är finare än andra brottslingar. Om de är fulare eller om de är lika fina eller lika fula, säger justitieministern däremot ingenting om. Justitieministern slår också fast att ekonomiska brott inte är mindre förkastliga än andra. Om de är mer förkastliga eller bara lika förkastliga säger han ingenting om. En klar skillnad ser han däremot — skadorna av den ekonomiska brottsligheten är långt större än av annan brottslighet. Som grund för detta har justitieministern en beräkning som visar att skattebortfallet av ekonomisk brottslighet beräknas till 14 miljarder kronor, medan värdet av alla stölder, bedrägerier och rån beräknas till mellan 2 och 3 miljarder kronor om året. Den svenske socialdemokratiske justitieministern räknar här kronor och ören som den värste storkapitalist.

De människoöden som ligger bakom dessa brott lämnar justitieministern i varje fall mer oberörda än brotten mot staten. Detta är inte oväntat av en socialdemokratisk justitieminister. I både budgeten och flera tal har herr Wickbom förordat längre fängelsestraff för brott mot staten. Samtidigt har regeringen 1983 genomfört en generell förkortning av straffen, för alla som är dömda till högst två års fängelse. Det var då man släppte ut 500 fångar mitt i semestertid. Man fick då en ökande inbrottsvåg. Regeringen har också lagt fram förslag som innebär en skärpt syn på brott som drabbar staten. Vi har fått den utvidgade generalklausulen mot skatteflykt. Vi har fått en bevissäkringslag när det gäller skatteärenden. Vi har fått en angiverilag. När staten är part skaffar den sig helt andra rättigheter än vad staten anser är rimligt när staten är rättsvårdare. Låt oss fantisera. I gryningen samlas en grupp män. De är tysta för att inte väcka dem som sover. De är ute för att överraska. Plötsligt bryts tystnaden. Patrullen bankar på en port och ropar att man skall öppna. Den sömndruck ne man som öppnar upplyses om att man vill granska hans papper. Polisen och fogdarna stormar in till en skräckslagen och yrvaken familj. Lådor genomsöks. Pärmar och papper kastas ner i plastsäckar och tas med. Detta är inte Tyskland 1938, och det är inte Tjeckoslovakien 1968, trots att det väl kunde vara det. Men det kan vara Skövde i mars anno 1985. Med de rättigheter till taxeringsrevision och bevissäkring som myndigheterna redan i dag har kan det gå till så här, och det har gått till så här. Detta, herr talman, utan att det ens föreligger misstanke om brott. Utan att det ens föreligger misstanke om brott kan detta ske i Sverige i dag. Tanken var att det skulle bli både vanligare och enklare att genomföra sådant, med de förslag som Kjell-Olof Feldt lade fram i sin proposition om förenklad självdeklaration, men som han dragit tillbaka — frågan är bara för hur länge, till efter valet kanske, om ni vinner det. Justitieministern kan här klargöra att det aldrig någonsin kommer att läggas fram ett sådant förslag, om det är en socialistisk majoritet i riksdagen. Om vi tänker oss att jag har en fordran på min granne, då får jag naturligtvis inte bryta mig in hos denne för att säkra bevis och ta med mig dagböcker, bankböcker och andra handlingar. Om det i stället är staten som har en fordran, då ger bevissäkringslagen alla dessa möjligheter — och detta, det vill jag upprepa, utan att det ens föreligger någon misstanke om brott. Vi tänker oss att någon stjäl 90 000 kr. från sin granne. Upptäcks det, kommer tjuven att åtalas. Är tjuven förstagångsförbrytare är det sannolikt att det blir villkorlig dom. Tjuven blir skyldig att betala tillbaka de stulna pengarna och får naturligtvis också böter. Det kommer att röra sig om ca 4 000 kr. Upptäcks inte brottet, preskriberas det efter tio år. Man kan alltså inte väcka åtal, om tio år gått sedan brottet begicks. Men om vi nu tänker oss att samme person inte hade berövat grannen utan staten den här summan — genom någon olaglig transaktion med papper, t.ex. genom att förfalska en momsredovisning — då skulle med all sannolikhet straffet ha blivit fängelse. De 90 000 kronorna skulle staten ha igen, men med ett särskilt skattetillägg på 40 Yo — alltså inte 4 000 kr. utan i stället 36 000 kr. Den regering vi nu är begåvade med har dessutom lagt fram ett förslag om att man skall kunna ha ännu längre preskriptionstid för brott mot staten, dvs. för det aktuella brottet skulle man kunna väcka åtal ända upp till 15 år efter det att det blivit begånget — medan, om det är grannen som blivit bestulen, det då bara är fråga om 10 år. Det är skillnad på brott mot staten och brott mot människor. Det intressanta är att justitieministern är påtagligt upprörd inte över att Raskenstam bestjäl oskyldiga damer och lurar dem på 90 000 kr., utan över att han lurar staten på 90 000 kr. genom att inte betala egenavgifter för sin firma. Så fungerar justitieministern när det gäller Raskenstam. I artikeln i Aftonbladet, som på många sätt är avslöjande, säger justitieministern att diskussionen om de skäl som finns för ekonomisk brottslighet, alltså brott mot staten, är farlig och fungerar som ursäkt för brott. Men varför begås det brott mot staten? kan man fråga.

Justitieministern vill alltså lägga ett svart skynke över debatten om skälen till att vi får en allt högre grad av fiffel. Det skulle alltså vara farligt och felaktigt att diskutera skattetrycket, allt krångel på lagstiftningsområdet, vilka rättsprinciper vi har i Sverige och vilka generalklausuler vi inför. Diskussion om skälen till brotten mot staten skulle tjänstgöra som något slags ursäkt för att det begås brott mot staten. Justitieministern säger sig — jag understryker säger sig — ha samma syn på brott mot staten och brott mot enskilda. När vi diskuterar skälen till exempelvis ungdomsbrottslighet sägs att här kan föreligga problem med alkohol och problem med narkotika. Kanske uppstår problem genom att familjen inte har en tillräckligt stark roll? Har skolans fostrande roll varit tillräckligt stark? När detta förs fram betecknas det som missvisande och farligt och tjänar som en ursäkt för brotten. Betänk noga, herr justitieminister, svaret härvidlag, för herr justitieministern har ingen skillnad i syn på brott mot staten och brott mot människor. Herr talman! Den svenske justitieministern har i TV uttalat att vi får leva med 7 96 uppklaringsandel av bostadsinbrotten och att det förhållandet att endast 17 20 av anmälda brott förs till domstol är en vettig avvägning. Det här har väckt ett visst uppseende. Jag hade hoppats att justitieministern skulle ta tillbaka uttalandena när det gäller att bara ett av fjorton inbrott klaras upp och att bara ett av sex brott leder till domstolsprövning. Det gör han inte, utan i ett föga dramatiskt och föga kraftfullt interpellationssvar suckar herr justitieministern uppgivet: Detta är inte någon enkel uppgift. Och härvidlag är justitieministern och jag helt överens — fullkomligt överens! Men det blir inte enklare — vad man än har för uppfattning om generalprevention — ifall man tillämpar en generell strafftidsförkortning. Inte heller blir det enklare av att man minskar intagningen till polisutbildningen och av att ett antal polisoch åklagartjänster tas bort från behandlingen av de traditionella brotten mot människor och överförs till området brott motstaten. Att vi får alltmer åtalsunderlåtelse avfärdar justitieministern med att ett beslut om detta fattats i bred enighet, varmed jag förmodar att justitieministern menar beslutet i höstas, genomdrivet av den kommunistisksocialistiska majoriteten i riksdagen, mot en enad borgerlighet. Jag antar emellertid att det var ett misstag i hanteringen, och jag tror icke att justitieministern menar ”i en bred enighet”. Men man kan aldrig vara helt säker. För ungefär tio år sedan hade Sverige en annan socialdemokratisk justitieminister — han hette Geijer. Han signerade starten för litet av den politik som vi i dag ser följderna av. Enkla rån, sade justitieminister Geijer, skall inte dömas lika hårt. Vissa sexualbrott, där nya värderingar ersatt gamla, skall heller inte föranleda straff. Brott mot det allmänna, alltså staten, har enligt min uppfattning — det ansåg alltså herr Geijer — bedömts alltför milt. Det var då termen bagatellbrott myntades, bl.a. när det gäller sommarstugeinbrott. Nu använder herr Wickbom, såvitt jag har hört, inte den termen. Däremot kallar han brott som drabbar vanliga människor för vardagsbrottslighet. På min fråga om regeringen förordar att man skall använda generalklausuler flitigare svarar justitieministern egentligen inte alls. Men där interpellationssvaret är dunkelt, är talet i Malmö så mycket klarare. I det talet säger justitieministern att generalklausulstekniken undviker många nackdelar, och han talar om allmänt hållna regler som tillämpas insiktsfullt och följsamt samt om goda erfarenheter. Bl.a. sade justitieministern: Jag vill tillägga att tekniken med allmänt hållen lagstiftning inte är ny. Klassiska exempel på generalklausuler finns i köpoch avtalslagen från år 1905 resp. 1915. Jo, förvisso. Men det intressanta är att den socialdemokratiska justitieministern jämställer generalklausuler inom avtalsrätten, där staten i sin oväld skall skipa rätt mellan parter genom generalklausuler — oftast straffrättsliga dessutom -— varvid staten är både lagstiftare och part samt vidare ofta domare. Och kan alla hyllningsorden i Malmötalet tolkas som någonting annat än ett förord för fler generalklausuler när det gäller att reglera förhållandet mellan den stat, på vars sida herr Wickbom och hans regering alltid står, och den lilla enskilda människan, ensam där ute? Jag förstår att justitieministern står fast vid sina uttalanden i Malmö. Ett viktigt krav i en rättsstat är att en lag skall vara förutsebar. Detta krav sitter trångt, när rättssystemets uppgift blir att väga ”oprecisa” intressen i stället för att skipa rätt. Det är klart att rättssäkerheten för oss människor försvagas, när staten formar lagarna efter sin bekvämlighet. Då blir vi utlämnade till tolkningar som vi aldrig har haft en chans att inse på förhand. Vi får vackert vänta på besked när myndigheter väger intressen, sitt mot vårt. Vi delar inte denna rättsuppfattning i vårt parti. Det är inte så att vi försvarar brott, på intet sätt, vare sig de ekonomiska eller de andra brotten. Men vi försvarar ett rättssamhälle. Rånare, tjuvar, ekonomiska och andra brottslingar skall alla få rättvis behandling. Vi är inte beredda att pruta på rättssäkerheten. Lagar skall vara klara, de skall vara förutsebara och de skall vara lika för alla. Fru Justitia, herr Wickbom, skall behålla bindeln på. Sedan får justitieministern tycka vad han vill om brottslingar med kritstrecksrandiga kostymer. Alla brott skall bekämpas, men måste vi välja då är det den svage som skall skyddas. Det är alla de som finner sitt hem skövlat och tömt när de kommer hem från semestern. Det är pensionären som rånats på sin pension. Det är de brott som Lennart Geijer kallade bagatellbrott och som herr Wickbom litet överslätande kallar vardagsbrott. Låt mig säga att för en justitieminister kan jag knappast tänka mig ett olyckligare ordval än att säga vardagsbrott om sådant. Det är lika elakartat som om finansministern började tala om devalveringar, för det inger en känsla av uppgivenhet, att man på något sätt accepterar det. För de brotten är inga bagateller, de är ingenting som skall höra vardagen till. Tvärtom är det speciellt allvarliga brott just därför att det är den svage som drabbas. Det är inte riksskatteverket som drabbas, det är inte staten som drabbas. Så kom ihåg en sak, att ingen ändå är starkare än staten, herr Wickbom. Vi politiker borde försöka tänka någon gång, även ni socialdemokrater, på den människa som står där ensam mot den starka staten.

Herr talman! Det är riktigt att jag i mitt interpellationssvar valt att vara rätt kortfattad. För mig är svaren på Ulf Adelsohns frågor självklara. Jag tyckte att vi borde kunna vara ense i de för ett samhälle grundläggande rättssäkerhetsfrågor som interpellationen berör. Men det är vi tydligen inte. Jag skall därför utveckla mitt svar något. Jag skall vara så entydig som möjligt, Ulf Adelsohn. Som en röd tråd i vad Ulf Adelsohn säger löper tanken att stat och kommun, materialiserade i domstolar, förvaltning, domare och ämbetsmän, är den enskildes motpart, motståndare, fiende. För mig är det viktigt att vi gemensamt i demokratiska beslut har valt att ge domstolar och förvaltning förtroendet att lösa vissa konflikter och att det regelmässigt sker för att skydda människor och grupper av människor som är svaga och som har det svårt att göra sig gällande. Ulf Adelsohn menar att regeringen prioriterar brott mot staten framför brott mot människor. Så målar han upp staten som människans fiende. Såvitt jag förstår sviker han därmed en konservativ tradition. Spioneri och rymning från värnplikt samt andra brott mot staten skall kraftfullt motverkas. Skattebrottsligheten är en form av brott mot samhället och kräver sina insatser. Så gör också brott mot personer, som ju är särskilt allvarliga därför att de djupt griper in i den enskildes integritet. För mig är det självklart att all brottslighet skall motverkas. Jag är lika upprörd över allt slags brottslighet. Jag talar aldrig, Ulf Adelsohn, om vardagsbrottslighet. Jag brukar använda uttrycket traditionell brottslighet för att ange sådan brottslighet som vi har levt med under mycket lång tid, till skillnad från den relativt nya företeelse som ekonomisk brottslighet och narkotikabrottslighet utgör. Ulf Adelsohn vänder sig mot den ökning av insatserna mot ekonomisk brottslighet som nu genomförs. Dessa insatser görs mot systematisk brottslighet i vinningssyfte i näringsutövning, alltså den mycket allvarliga brottsligheten på detta område. Det är en brottslighet som omsluter tiotals miljarder kronor om året. Det är på det här sättet räknat som jag menar att skadeverkningarna är stora. Det är fråga om pengar som skulle ha betalats i skatt — helt riktigt, Ulf Adelsohn — men det är också i stor utsträckning pengar som man har lurat kunder, leverantörer eller anställda på. Vi ökar nu rättsväsendets resurser för att angripa sådan brottslighet från nivån under 1 9; till någon hel procent. De här insatserna är det minsta som människorna kräver mot fifflare som systematiskt skor sig på andras bekostnad genom att ställa sig vid sidan av de regler som majoriteten av näringsidkarna självklart följer. Det är också vad seriösa företagare, som är utsatta för den ekonomiska brottslighetens illojala konkurrens, kräver. Det är också vad de anställda kräver. Den ekonomiska brottslighet som det handlar om är alltså den mycket allvarliga brottslighet där man uppsåtligen och systematiskt ställer sig vid sidan av spelets regler för att på det viset tjäna mera pengar och skaffa sig konkurrensfördelar gentemot de hederliga företagen. Den typen av brottslighet kan vi inte ursäkta med att skattetrycket ligger här eller där. Det kan inte heller ursäktas med att en del regler ibland kan vara oklara och svåra för oss enskilda människor att handskas med. Att insatserna mot den ekonomiska brottsligheten skulle vara ett hot mot rättssäkerheten är inte sant. De insatserna görs enligt lagar och författningar som denna riksdag har beslutat om, och den lagstiftning som regeringen nu föreslår efter noggranna förberedelser uppfyller under punkt efter punkt traditionella rättssäkerhetskrav — det lovar jag. Om Ulf Adelsohn vill göra en poäng av att vi samtidigt med resursförstärkningen mot ekobrottsligheten skulle ha eftersatt insatserna mot den traditionella brottsligheten, kan jag bara konstatera att det inte är sant. Jag är naturligtvis inte nöjd med den uppklarningsprocent vi har i dag. Naturligtvis skulle vi alla önska att alla tjuvar alltid kunde gripas redan vid det första inbrottet. Om grannar och andra omedelbart ringde polisen, vilket man kan önska att de gjorde, skulle polisen faktiskt ofta gripa gärningsmannen, en så skicklig och välutrustad polis har vi. Men i andra fall får man spana med olika metoder. Dessa metoder kan säkert förbättras och förfinas, men jag vidhåller att vi i Sverige liksom runt om i världen måste leva med det faktum att om tjuven hunnit smita är det väldigt svårt att få tag i honom. Vad har Ulf Adelsohn för patentmedicin mot detta? Säg bara inte fler poliser, för det är inte där problemet sitter. Vi har i dag fler poliser i Sverige än någonsin. När jag frågar efter hans patentmedicin tänker jag på att den kunde ha tillämpats under den borgerliga regeringsperioden, men inte sjönk brottsligheten då — tvärtom. Och då gick ändå praktiskt taget inga resurser till ekobrottsligheten. När det gäller hur många brott som skall föras till domstol vill jag säga följande. När brottmål slutar hos polis eller åklagare i stället för i domstol betyder detta inte att påföljden blir mildare. Böterna blir desamma om polisen, åklagaren eller domstolen utfärdar dem. Det är heller ingen större skillnad att få villkorlig dom vid domstol mot att få åtalsunderlåtelse av åklagare. I själva verket är det väl så effektivt om t.ex. en ungdom får komma upp till en åklagare som klarar ut att han eller hon den här gången slipper undan ett åtal. Ofta har åklagaren då sett till att skadeståndet är betalt, att de sociala myndigheterna är inkopplade osv. Åklagaren förklarar vidare vad som händer om den unge skulle fortsätta med sin brottslighet. Att samhällets reaktion kommer snabbt, från polis eller åklagare utan väntetid vid domstol, är också positivt. Det är ofta ett problem att reaktionen kommer för sent, i synnerhet vid förstagångsförseelser. En avbyråkratisering så att brottmål avgörs tidigare än i domstol är därför bra. Jag vidhåller att vi har en lämplig avvägning, tillkommen genom beslut med bred politisk förankring. Ett undantag är det allra senaste beslutet, men de tidigare besluten om denna avvägning har haft en bred politisk förankring. Om Ulf Adelsohn vill ha en förändring så är jag nyfiken på att få höra vilka grupper av mål han vill föra över till domstol. Ulf Adelsohns intresse för mitt anförande på verkschefskonferensen är positivt. Det hade dock varit bättre om han hade läst hela talet. Jag tycker lagar är bra — land skall med lag byggas — men lagstiftaren överskattar ofta lagstiftningens ändamålsenlighet som instrument. Alltför många bestämmelser är vidare ett ont i sig. Därför skall vi minska antalet regler, och vi skall förenkla reglerna. På det arbetar regeringen målmedvetet, jag vill säga betydligt mer målmedvetet än någon av de borgerliga regeringarna. Avreglering och regelförenkling var ett av huvudtemana för mitt anförande i Malmö. Skall vi minska regelmassan måste åtskilliga detaljregler ersättas av mer allmänna regler. Att lagstifta så är naturligtvis inte lämpligt i alla sammanhang — där håller jag helt och hållet med Ulf Adelsohn. Men jag hävdar bestämt att lagstiftaren alltför ofta snärjer in domstolar och myndigheter i detaljföreskrifter. Mest syndar faktiskt ämbetsverken själva, och mitt budskap till generaldirektörerna var: Var återhållsamma när ni skall ge ut föreskrifter, lita på att era medarbetare ute på fältet kan använda sitt förstånd, låt dem slippa pekpinnar av typen ”halv sjukpenning är lika med hälften av hel”. Jag har förtroende för domstolar och myndigheter, domare och ämbetsmän. Jag vet att de på det hela taget är kunniga, kloka och naturligtvis rättskaffens och hederliga. De byråkratiska avarter som vi ibland med förfäran åser, beror ofta just på detaljföreskrifter och att vi inte har gett tillräckligt utrymme för att i det enskilda fallet handla efter sunt förnuft och med inlevelse i enskilda människors förhållanden. I våra myndigheter i dag sker en positiv utveckling som bygger på förtroende. Folk som arbetar i det som med förklenande ordalag kallas byråkratin möter generaliseringar om okänsliga och okunniga ämbetsmän och myndigheter med oförståelse. Som politisk linje för moderata samlingspartiet känner de inte igen detta — så lät det inte i det gamla högerpartiet.

Herr talman! Det var inte mycket till besked som jag fick, precis. Det intressanta är naturligtvis — vilket jag tror att justitieministern känner till— att vanliga människor i dag inte är invecklade i särskilt många processer, utan om de är invecklade i processer så gäller det mot staten eller mot kommunerna. Det beror på att vi har stiftat lagar och bestämmelser på snart sagt vartenda tänkbart område. Hela debatten gäller, herr Wickbom, när vanliga människor befinner sig i konflikt med staten eller annan myndighet, kommunal e.d. — det gäller självfallet inte i andra sammanhang. Staten är nämligen mycket ofta motpart, och det är detta som vi diskuterar. Att staten skall vara stark är en annan sak. Vi anser att det skall vara så, men staten skall då inte lägga sig i allt, för staten är inte stark på något område om den lägger sig i varenda liten detalj. Justitieministern talar aldrig om vardagsbrott, säger han. Det är möjligt att han inte gör det, men han gör det ändå i vardagsrummen när han säger det i TV -— det är svårt att komma runt det. Och det är där som han har nämnt siffror om uppklaringsprocent, om jag är rätt underrättad. Det är sådant som vi får leva med, lär det ha hetat. Samtidigt som justitieministern i sin artikel i Aftonbladet säger att vi inte skall tala om orsaker till ekonomisk brottslighet och brott mot staten, eftersom det är missvisande och felaktigt, står han här och frågar: Vad är orsakerna till andra brott? Ja, det vore säkert intressant att diskutera, och det funnes alla skäl att göra det. Men vad som är så fantastiskt är att justitieministern inte själv märker hur han står här och talar om patentmediciner för att få färre brott. Det vore naturligtvis tryggare familjeuppväxt, mindre risk för alkohol, kanske en skola som fostrar och tar mer ansvar och kanske myndigheter som inte lägger sig i varenda detalj och ekonomiskt mer eller mindre tvingar vartenda barn till viss form av barnomsorg utan ger föräldrarna större inflytande. Det gäller kanske allt sådant. Kanske, herr justitieminister, skulle vi ha färre brott mot staten i Sverige om vi inte hade det högsta skattetrycket i den fria världen. Nu vet jag att jag inte får säga det till justitieministern, för det vore att ursäkta brott — och det är felaktigt, missvisande och farligt, enligt citatet. Jag får inte heller säga att vi har så mycket lagar i Sverige att människor inte känner till dem, för det är också felaktigt och missvisande. Men skall vi ha en meningsfylld debatt i det svenska politiska livet, då måste vi kunna diskutera orsaker till alla brott, och då får vi inte förbjuda eller lägga ett svart skynke över diskussionen om just brott mot staten. Sedan säger justitieministern: Detta är aldrig något hot mot rättssäkerheten, för detta har ju riksdagen beslutat. Men nu förhåller det sig tyvärr inte så att vartenda beslut fattat i denna kammare med nödvändighet är ett värn för rättssäkerheten. Tvärtom är besluten om bevissäkringslag och generalklausul ett tecken på motsatsen. Det förslag som Kjell-Olof Feldt nyligen drog tillbaks är ett annat exempel. Jag undrar om det återkommer, om ni skulle få fortsatt majoritet. Det vet vi inte. Om nu justitieministern menar allvar när han säger att han har samma syn på brott mot staten som på brott mot människor vill jag ställa följande sex frågor: 1. Skall vi återföra de tjänster som nu ägnas åt brott mot staten till brott mot människor? 2. Skall vi ha samma preskriptionstid för brott mot staten som för brott mot människor? Skall det ändras, så att samma preskriptionstid gäller för båda brotten? 3. Skall vi avbryta den utredning justitieministern tillsatt om ekonomiska brottslingars behandling medan de avtjänar ett straff? De skall ju ha en speciell behandling. De behöver tydligen ingen social återanpassning. 4. Skall vi bannlysa debatt om brottslighetens orsaker på alla områden, eftersom det kan tjäna som ursäkt och vi inte skall tala om brott mot staten? 5. Skall vi införa samma straffsatser för brott mot staten som för andra brott? Tag exemplet jag nämnde om de 90 000 och Raskenstam. Är justitieministern beredd att lägga fram förslag till likartad lagstiftning? 6. Är justitieministern beredd att avskaffa generalklausulen, bevissäkringslagen och angiverilagen — enligt vilka myndighetspersoner nu kan storma ini våra hem? Eller är — hemska tanke - justitieministern beredd att medge denna typ av lagstiftning även på andra områden än i fråga om brott mot staten, nämligen när det gäller brott mot vanliga människor? Vi får väl höra. En sak skall vi vara på det klara med. Denna debatt har varit en utmärkt illustration till att ni socialdemokrater alltid står på den starkares sida, mot den svage. Är det en konflikt mellan staten och en människa står ni på statens sida. Är det en konflikt mellan en enskild företagare och facket står ni på fackets sida. Är det en konflikt mellan ett enskilt företag och SAF står ni på SAF:s sida. Är det en konflikt mellan en tvångsansluten medlem och facket står ni på fackets sida. Är det en konflikt mellan en person som har en bostadsrätt och HSB står ni på HSB:s sida. Är det en konflikt mellan en medborgare och en kommun står ni på kommunens sida. Är det en konflikt mellan staten och en kommun står ni på statens sida. Den svenska socialdemokratin står alltid, benhårt, på den starkares sida varje gång det finns en möjlighet att välja.

Herr talman! Ulf Adelsohn avslutade med att teckna en nidbild av vad jag har sagt och gjort. Jag skall inte gå in i polemik på den punkten. Det är väl med sådana metoder som valrörelsen skall föras kan jag tänka — men inte från min sida. Jag vill emellertid gärna ta fasta på de punkter där jag delar Ulf Adelsohns uppfattning. Jag är t.ex. ense med honom om att vi har för många regler och att de i sig är ett ont. Jag tycker att vi gemensamt skall arbeta på att minska regelmassan. Jag delar också Ulf Adelsohns uppfattning att det naturligtvis är orsakerna till brotten som vi i första hand skall angripa. Och när han anger orsakerna till den traditionella brottsligheten gör han en bra beskrivning. Jag kan i det sammanhanget nämna att jag för att stimulera ett mer intensivt arbete när det gäller brottsförebyggande åtgärder på områden för traditionell brottslighet i höstas sammankallade en konferens med företrädare för näringslivet, rättsvårdande och andra myndigheter samt en rad ideella organisationer. Man var mycket överens både om vikten av förebyggande åtgärder och om tagen. Som en effekt av denna konferens har det nu tagits och kommer det att tas åtskilliga initiativ på lokal nivå. Även rikspolisstyrelsen är aktiv, och Köpmannaförbundet är i full fård med en kampanj för att motverka butiksstölder. Detta är positivt. När Ulf Adelsohn i sin beskrivning av orsakerna till den allvarliga brottslighet som den ekonomiska brottsligheten är talar om att vi i dag har si och så många procents skattetryck och att vissa författningar kan vara svåra att förstå för den enskilde ger han emellertid en missvisande bild. Den ekonomiska brottsligheten handlar om kallhamrad, uppsåtlig verksamhet i syfte att skaffa sig konkurrensfördelar framför de seriösa näringsidkarna. Herr talman! Jag skall inte fortsätta att polemisera mot Ulf Adelsohn på dessa punkter. Men jag vill ändå ta tillfället i akt att säga ytterligare något om den syn jag har på de grundläggande rättssäkerhetsfrågorna, och det rör sig då naturligtvis mycket om sättet att utforma lagstiftningen. Det gäller för oss att utforma lagstiftningen så att den så väl som möjligt stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet. Det lagstiftningsarbetet görs ju här i riksdagen, Ulf Adelsohn, och det får vi respektera. Av tradition har vi när vi har lagstiftat eftersträvat och i allmänhet också lyckats att uppnå enighet i Sveriges riksdag om vad som är bäst förenligt med det allmänna rättsmedvetandet, och det skall vi fortsätta med. Jag beklagar om det som har sagts här i dag skulle vara en inledning till djupare motsättningar i dessa grundläggande rättssäkerhetsfrågor. Det är naturligtvis riktigt som Ulf Adelsohn säger, att lagstiftningen skall utformas så att man i rimlig utsträckning kan förutse resultatet av tillämpningen -— att lika fall bedöms lika och att man skapar möjligheter till materiellt riktiga resultat.

Jag hoppas att vi kommer att bevara den enigheten. Detta är så att säga den ena pelaren i rättssäkerheten. Det andra fundamentet är att domstolar och förvaltningsmyndigheter har goda förutsättningar att sakligt och objektivt bedöma varje fall enligt lagen och att noggrant utreda varje fall. Det handlar här om utbildning, om bra förfaranderegler, om lämplig organisation och om lämpligt avpassade resurser. Allt detta är sådant som vi ständigt arbetar med. Men det är med rättssäkerheten som med demokratin: den måste ständigt värnas och utvecklas. Och visst görs det misstag och fel i domstolar och myndigheter! När sådant sker är jag lika besviken och upprörd som någon annan, vem felet än drabbar. Men jag vidhåller att vi på det hela taget har bra domstolar och myndigheter. Det är där, i domstolarna och i myndigheterna, som man dagligen för kampen för rättssäkerheten. Där finns inte bara domare och ämbetsmän. I varje taxeringsnämnd, tingsrätt, länsrätt, hovrätt, kammar rätt, länsstyrelse, lantbruksnämnd osv. finns förtroendevalda lekmän från alla partier, också från moderata samlingspartiet. I Malmö tillät jag mig att tala om vad jag kallade en tredje dimension i rättssäkerheten. Därmed menar jag att myndigheterna behandlar människor vänligt, värdigt och med inlevelse i deras situation, att myndigheterna och domstolarna talar och skriver så att folk begriper det, att domstolarna medger mer av muntligt förfarande, samtal, i processen och att myndigheterna själva rättar sina beslut om de blir fel, utan någon byråkratisk omgång via överklaganden. Det här är för mig saker som också är viktiga. De skall skrivas ini en helt ny förvaltningslag, som vi kommer att föreslå till våren. Rättsväsendet skall naturligtvis dessutom vara effektivt i den meningen att brottslingarna verkligen blir lagförda. Vi tycks vara helt överens om att tjuvarna skall lagföras. Jag är dessutom angelägen om att de som utför grova ekonomiska brott skall lagföras — jag tycker att jag tydligt har klargjort här i kammaren vad jag menar med ekonomisk brottslighet. Men effektiviteten skall aldrig överordnas rättssäkerheten. Det har jag aldrig påstått, och det är inte heller en ståndpunkt som socialdemokratin någonsin har företrätt eller kommer att företräda.

Herr talman! Det finns förvisso saker som vi är överens om, exempelvis att vi har bra domstolar och bra myndigheter på det stora hela taget. Det är inte det diskussionen gäller. Vi är säkert också överens om att tjuvar skall lagföras. Jag misstänker inte att justitieministern inte vill det. Men vad jag är intresserad av att få veta är om en tjuv som bestjäl sin granne på 90 000 kr. skall ha en mildare behandling än en tjuv som bestjäl staten på 90 000 kr. Det är det som hela den här debatten gäller. En tjuv som bestjäl en granne får ofta villkorlig dom, om han är en förstagångsförbrytare. Han får ca 4 000 kr. i böter och skall betala igen det belopp han stulit. Min fråga är mycket enkel — svara på den: Skall den straffsatsen gälla också om tjuven bestjäl staten? Eller skall han då betala 36 000 kr. extra till staten? Skall han då kunna åtalas 15 år efter det att han begått brottet, medan preskriptionstiden bara är 10 år om han bestjäl en människa, en granne? Det är ju detta hela den här debatten gäller, herr Wickbom! På vilket område har jag tecknat en nidbild av vad justitieministern sagt? Har jag gjort det är jag ledsen. Sådant skall vi inte ägna oss åt. Hänvisa inte till valrörelsen, utan säg på vilket område justitieministern är felciterad! I så fall är jag mycket ledsen. Men det går inte gärna att förneka vad man sagt i TV eller förneka vad man skrivit med egen hand t.o.m. i Aftonbladet, på s.3. Finare kan man inte skriva, förmodar jag. Vad det gäller är inte bara tjuven utan också det som jag nämnde i Skövde. Är det meningen att man utan misstanke om brott skall kunna stövla in hos människor för att säkra bevis när det gäller brott mot staten? Det kan man inte göra när det gäller mord — där förutsätts det misstanke om brott. Men när det gäller brott mot staten kan man göra det. Justitieministern måste ju ta ställning i dessa frågor. Jag väntar ivrigt på ett besked. Sedan sade justitieministern att det är viktigt att diskutera orsaken till brott. Jag håller med om det. Men då är det ju dubbla budskap att skriva en sak i Aftonbladet till rörelsens medlemmar och sedan säga något annat i kammaren. Det står ju i Aftonbladet att man inte skall diskutera orsaken till dessa brott. Självfallet förekommer det ekonomisk brottslighet och brott mot staten i alla länder, hur låg skattesatsen än är. Jag tror också att vi skall vara på det klara med att ju hårdare skattesatser, desto fler brott, ju fler regler och förordningar, desto fler överträdelser, ju svårare för människorna osv. Justitieministern gjorde ett intressant konstaterande. Han sade att det inte alls är fråga om något annat än det kallhamrade, överlagda och uppsåtliga, där man skulle skaffa sig konkurrensfördelar. Det betyder att vi nu har fått en distinktion. Vi skall ta till protokollet att den svenske justitieministern i dag har sagt i kammaren att det när det gäller brott mot staten inte alls är fråga om vanliga människor som deklarerar fel eller så. Det är inte alls fråga om det, utan det är bara fråga om att man kallt, överlagt och uppsåtligt skaffar sig konkurrensfördelar. Det var helt andra rekvisit än de som i övrigt gäller för brott mot staten. Jag ser fram mot de förändringar i lagstiftningen som skall följa detta uttalande, att den här strängare synen på brott mot staten bara gäller dem som bedriver näringsverksamhet, medan den i alla andra fall inte gäller. Var det möjligtvis en felsägning? Hur blir det, herr Wickbom, får vi samma regler för preskriptionstid för brott mot staten som för brott mot människorna? Försvinner generalklausulen, bevissäkringslagen och angiverilagen? Skall vi diskutera orsaken till brott även när det gäller brott mot staten? Eller tycker justitieministern alltfort att det är felaktigt, missvisande och farligt, som det står i Aftonbladet? Skall vi få samma straffsatser? Hur blir det, det är så enkelt att svara!
Herr talman! Den beskrivning av en viss brottstyp som jag gjorde gällde inte brott mot staten, utan den gällde ekonomisk brottslighet. Definitionen har jag hämtat från ett riksdagsbeslut, där denna definition är gjord. Om det viktiga i debatten är huruvida tjuven eller skattebedragaren skall få det högre eller det lägre straffet, så är jag ledsen att jag nödgas säga till Ulf Adelsohn att den som har den minsta erfarenhet av dömande och straffmätning vet att man inte i förväg kan ge ett generellt svar på den frågan. Man måste självfallet bedöma varje fall och omständigheterna i varje fall för sig. På samma sätt förhåller det sig när det gäller frågan om man skall ha den ena eller andra preskriptionstiden för ett visst brott. Även det får man bedöma från fall till fall.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att man skall bedöma från fall till fall. Slutsatsen i den här debatten är att justitieministern inte på en enda punkt är beredd att verka för att vi skall ha samma lagstiftning, samma lagtillämp ning, samma diskussion, samma motiv, samma orsaksresonemang när det gäller brott mot människor som när det gäller brott mot staten. Inte med ett ord har den svenske justitieministern berört det faktum att myndigheter och företrädare för myndigheter har rätt att stövla rakt in i våra hem utan att det föreligger ens en misstanke om brott. Det handlar då om brott mot staten. Detta förhållande har justitieministern inte berört med ett enda ord. Låt det bli en värdig slutpunkt på den svenske socialdemokratiske justitieministern Wittboms diskussion i dag i kammaren.

Herr talman! Margareta Gard har med hänvisning till att tågtrafiken har försämrats mellan Ludvika och Stockholm frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att förbättra persontrafiken på nämnda sträcka. Jag vill först förklara att det är SJ som på egen hand enligt de ramar som statsmakterna anger beslutar om hur trafiken skall se ut på sina olika linjer. Självfallet är det dock av avgörande betydelse att statsmakternas krav och förutsättningar också främjar en bra järnvägstrafik. Den här interpellationen ger mig därför tillfälle att här i kammaren nämna att det i regeringens järnvägspolitiska proposition, som nyligen avlämnats, föreslås en rad åtgärder för att järnvägen skall kunna bli mer konkurrenskraftig i framtiden — åtgärder som på sikt också kommer resenärer mellan Stockholm och Ludvika till godo. De pågående omfattande arbetena i samband med utbyggnaden av spårkapaciteten i Stockholmsområdet tillåter dock i dag inga ytterligare direkta tågförbindelser mellan Ludvika och Stockholm. Enligt vad jag erfarit kommer SJ att försöka motverka de besvär som resenärerna därmed får vid byten i Tillberga. Jag vill också avslutningsvis upplysa om att SJ nu beslutat att till våren 1986 på ett genomgripande sätt rusta upp de vagnar man använder på sträckan Ludvika-Tillberga.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Enskilda resenärer, representanter för industrier och kommunledningar har på olika sätt uttryckt sitt missnöje med den alltmer försämrade persontrafiken mellan Ludvika och Stockholm. Flera personer har genom brev och telefonsamtal beskrivit för mig hur en resa med tåg till och från huvudstaden kan försiggå. Jag har också egna erfarenheter. För allt fler är det inte längre något alternativ att resa med tåg till Stockholm, i synnerhet inte vintertid. Mot den bakgrunden är kommunika tionsministerns svar nedslående och bara att beklaga. Beskedet om fortsatt — Nr 105 dålig persontrafik under ytterligare ett år, en vinter till med detta usla förhållande, visar att ansvariga myndigheter och personer saknar förståelse och vilja att inse problemen. Jag skall med ett par exempel beskriva hur det kan gå till att förflytta sig med tåg mellan Stockholm och Ludvika. För ca 14 dagar sedan åkte jag med tåget kl. 19.10 från Centralen och bytte tåg i Tillberga. Tåget var något försenat, men allt tycktes för en gångs skull gå efter uppgjort mönster. Men mellan stationerna Vad och Söderbärke stannade tåget på grund av en stoppsignal före en bro. Telefon fanns på tåget, men den fungerade inte — den enda telefonkontakt som stod att få var med Fröken ur i Köpenhamn, upplyste konduktören. Resan gick då baklänges tillbaka till stationen i Vad, där föraren så småningom lyckades få kontakt med någon som kunde beställa en landsvägsbuss. Vid bussens framkomst till Söderbärke station fanns där en mycket ung flicka, som i över en timmes tid hade stått ute i 15-16 graders kyla och väntat på tåget till Ludvika. Stationen var — som på så många andra ställen utmed banan —stängd, och något meddelande om förseningen hade givetvis inte nått fram. Tågets ankomsttid till Ludvika skulle vara 22.11, men bussens ankomsttid var 23.45. Om detta vore enstaka händelser kunde man glömma dem. Så är det tyvärr inte, utan de hör till vanligheterna. Det är inte bara resenärernas situation som är besvärlig. Minst lika bekymmersamt är det för personalen, som ständigt skall försvara och förklara allt detta trassel inför irriterade resenärer. Så gott som dagligen möts personalen av missnöjda människor som kommer för sent till sammanträden och anslutningståg. Västerbergslagen, som så hårt har drabbats av strukturrationalisering inom gruvoch stålhanteringen, har genom den försämrade persontrafiken drabbats av ytterligare en försvagning. Att se till att det finns fungerande kommunikationer till och från industriorterna är en viktig åtgärd inte minst från regeringens sida. Jag är medveten om att vi inte kan utöka trafikutbudet — det finns det inga pengar till och inte heller resandeunderlag. Men det kostar inte mera att se till att tågtrafiken fungerar, och en prioritering när det gäller vagnmaterielen måste gå att göra. Det är omedelbara insatser som behövs, herr kommunikationsminister. Lägger man sedan till att iskalla, smutsiga vagnar, toaletter nedsmutsade till oanvändbarhet och obekväma skakande vagnar är den miljö som erbjuds resenärerna på sträckan förstår man att resandefrekvensen sjunker. Jag delar kommunikationsministerns bedömning i propositionen om 65, riktlinjer för järnvägstrafiken att resandet med tåg kan ökas. Tåg är under normala förhållanden ett bekvämt sätt att ta sig fram på. Men förutsättningen är att det fungerar alla årstider och alla tider på dygnet, att miljön är sådan att man inte behöver må dåligt under resan och att servicen uppfyller tidens krav.

Herr talman! Jag är, som jag också sade i mitt svar, medveten om att vi just när det gäller sträckan Ludvika-Stockholm har omoderna motorvagnståg. Det är därför som jag har sagt att SJ nu har beslutat att göra en upprustning och att den blir klar våren 1985. Visst kan man tycka att det tar sin tid innan vi klarar det här. Men det är också fråga om att man måste ha tid för att göra den här insatsen. Jag skulle nog vilja föreslå Margareta Gard att rösta med det socialdemokratiska förslaget när det gäller investeringsnivån. Rösta inte på det egna partiets förslag, för då får vi ännu mindre pengar till att klara den nödvändiga upprustningen. Naturligtvis kan man alltid tycka att det är för sent. Jag tyckte förstås också att man hade kunnat börja tidigare med upprustningen av spårutbyggnaden i Stockholmsområdet, vilket i många stycken är avgörande för att vi som kommer med fjärrtågen, framför allt från norr, har problem och hamnar i förseningssituationer. Den upprustningen hade man också diskuterat i ett tjugotal år. Det är först nu man, via den socialdemokratiska regeringen, har kunnat driva fram ett beslut — med socialdemokratisk majoritet i Stockholm mot moderaterna i Stockholm. Att göra denna utbyggnad och skapa de här förutsättningarna tar sin tid. Jag är också medveten om att det är på det sättet. Beträffande monopolet vet jag inte hur pass mycket monopol det egentligen är. Riksdagen tillförde de ersättningsberättigade järnvägssträckorna 1,5 miljarder kronor, för att vi över huvud taget skulle kunna upprätthålla någon trafik. Jag har inte hört att någon enskild eller någon del av näringslivet skulle vara beredd att ta över denna trafik. Det är fråga om regionalpolitik, för att skapa förutsättningar för de människor som bor i glesbygder och för att kunna ha en någorlunda väl fungerande kollektivtrafik. Riksdagen skulle lägga fast riktlinjerna och varken regering eller riksdag skulle bestämma hur trafikstandarden skulle se ut. Jag är beredd att hålla med Margareta Gard om att det är viktigt att vi ser till att SJ har de rätta förutsättningarna. Jag blev litet ledsen när jag hörde att Margareta Gard sade att det saknades förståelse och vilja hos SJ. Jag tror uppriktigt sagt att det inte gör det. Vad människor som arbetar hos SJ kanske har saknat är förutsättningarna, t.ex. att kunna satsa på persontrafiken. Den proposition som riksdagen om en liten tid får tillfälle att behandla — Nr 105 skapar just de förändrade förutsättningar som behövs när det gäller regler för Måndagen den avskrivning, regler för avkastningskrav och samarbete rörande persontrafi 25 mars 1985 ken mellan länshuvudmännen och SJ. Jag tror att detta förslag skall ge människor som arbetar inom SJ förutsättningar och faktiskt en chans att s år Om persontrafiken verkligen kunna arbeta positivt; mellan Eudvika Jag tycker att vi som sitter som yttersta beslutsfattare skall vara mycket och Stockholm aktsamma att belasta våra myndigheter och de människor som arbetar inom våra verk med att säga att de saknar förståelse och vilja. Det kanske i själva verket är vi som måste tänka igenom de situationer som de ställs inför och ge dem en ärlig chans att fullgöra den funktion som vi som statsmakt har gett dem. Slutligen, Margareta Gard, talar vi om att tidsfaktorn är nödvändig för att vi skall kunna klara denna fråga. Vi hade mellan 1976 och 1982, under de borgerliga regeringarna, faktiskt moderata kommunikationsministrar i tre och ett halvt år. Detta är inget man kommit på nu. Alltid frågar vi vid sådana här tillfällen: Varför gjorde moderaterna ingenting under den tid de själva hade makt och myndighet att bestämma om investeringar, att bestämma om insatser för att bl.a. klara en sådan här situation?
Herr talman! När det gäller det jag sagt om viljan att förändra stöder jag mig på vad jag läst i ortstidningarna. Journalister och andra personer har tagit kontakt med SJ och fått svaret att sträckan är olönsam, varför det inte är så intressant att rusta upp den. När man ger ett sådant svar kallar jag det för ovilja. Det är många människor som bor utefter den här sträckan. Jag försökte göra ett överslag och kom fram till ca 60 000, med risk för att det så att säga bara är mellan tummen och pekfingret. Det är ganska många människor. Kommunikationsministern är väl inte helt omedveten om att det har blivit större intresse för tågresande sedan bensinpriserna höjts och pendlingen mellan bostäder och arbetsplatser ökat. Situationen är alltså nu en helt annan än tidigare. Så till frågan om monopolet. Visst är SJ ett monopolföretag. Jag vill inte säga att vi plötsligt skall sälja ut SJ, trots att jag många gånger när jag på kvällarna stått i snöoväder på Tillberga station sagt att det nu är dags att sälja ut SJ. Jag tror emellertid inte att detta är så enkelt. Men jag vill ändå påstå att hela maskineriet präglas av tröghet. Om jag förstått det föreliggande propositionsförslaget rätt kommer SJ att delas upp på två olika enheter. Jag vill fråga kommunikationsministern om man för uppgiften att sköta driften har tänkt sig någon person som likt Janne Carlzon i SAS och tidigare i Linjeflyg kan komma med nya idéer och litet nya grepp. Vi skulle då kanske kunna få det litet annorlunda på tågen också. Jag tror faktiskt att det är något sådant som skall till. Jag hoppas att det gläder kommunikationsministern när jag säger att jag tycker att det är väldigt bra att åka tåg. Det är trevligt, och det är ett bekvämt 67 sätt att ta sig fram. Det tycker många människor. Men tyvärr har vi fått en sådan situation på sträckan mellan Ludvika och huvudstaden att det snart är omöjligt att resa där. Kommunikationsministern frågade varför man inte gjorde någonting under de borgerliga åren. Men det har ju blivit så mycket sämre nu än det var då. Försämringen har varit särskilt påtaglig de senaste åren. Vad det beror på kan jag inte riktigt säga, men jag hoppas att kommunikationsministern vill utreda det litet närmare. Jag hoppas ändå att det, trots att ansvarsområdet är delat, finns kommunikationer mellan SJ och departementet. Vi behöver få bättre vagnar så snart som möjligt — det är helt säkert. Jag tror att detta mera är en prioriteringsfråga än en fråga om pengar.
Herr talman! Margareta Gard och jag har nog ganska likartade uppfattningar om hur man bör ge SJ de förutsättningar som behövs. Men jag kan inte komma förbi, Margareta Gard, att om vi skulle rätta oss efter det moderata förslaget så skulle vi få mindre pengar till dessa insatser inom SJ. Det är beklagligt att det skall behöva vara på det sättet. Framför allt när det gäller det ersättningsberättigade nätet konstaterar jag att man i moderaternas partimotion prutar 43 milj.kr. Jag vet inte om det är just under det senaste året som det varit en speciellt stor nedgång i SJ:s service. Vi har haft en besvärlig vinter. Det har varit kallt, och det har kommit mycket snö. Jag vet att man på många håll haft det besvärligt med förseningar och svårigheter med sitt material på grund av dessa klimatiska förhållanden. Vi är säkert överens om att SJ liksom andra transportföretag ställs inför problem under sådana förhållanden. Jag har dock givit Margareta Gard beskedet att man avser att göra en upprustning. Den skall starta i höst och vara helt klar till våren 1986. Vid de kontakter som vi från departementets sida haft med SJ — jag kan försäkra Margareta Gard att vi har mycket goda kontakter med varandra; trots att riksdagen har sagt att SJ skall avgöra saker och ting självt har vi faktiskt tagit oss friheten att diskutera olika problem med varandra, och det tycker jag har varit en framgång — har man även när det gäller städningen sagt att man avser att förbättra vagnstädningen. På längre sikt skall det som sagt bli fler direktvagnar mellan Stockholm och Ludvika, men på den punkten måste vi avvakta de insatser som görs inom Stockholmsområdet — det är ofrånkomligt; det går helt enkelt inte att klara det på annat sätt. Jag har respekt för Janne Carlzons insats när det gäller SAS, men jag vet inte om han skulle ha någon speciell medicin att ordinera för just det ersättningsberättigade järnvägsnätet. Jag har svårt att föreställa mig att han kan förfara på något annat sätt än vem som helst eljest, nämligen fråga riksdagen: Hur mycket pengar får jag för att fortsätta trafiken? Det är avgörande för den standard och den klass som man har att erbjuda resenärerna. Det är alltså upp till oss att se till att ge SJ de förutsättningarna. Då går det inte att pruta, att komma med partimotioner och säga att man skall dra in det ena och det andra. Man måste vara konsekvent här i kammaren och på hemmaplan. Då får man också på hemmaplan säga: Mitt parti är inte berett att satsa på det här. Det skall vi ha klart för oss när vi diskuterar det här. Vi skall se till att vi skapar förutsättningar för våra affärsverk, som har en del av den regionalpolitiska hanteringen — för det har SJ utan tvivel; det är inte svårare än så.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det besked jag har fått om att det ändå blir bättre, kommunikationsministern. Att det blev så mycket sämre hos oss berodde på att vi fick överta TGOJ-vagnar, som var mycket dåliga — i synnerhet förstaklassvagnarna. De är smutsiga och de fungerar dåligt. Det var när vi fick dessa vagnar till Ludvika som den stora standardsänkningen skedde. Det är också därför jag säger att jag tror att det är en prioriteringsfråga. Jag har i min framställning inte begärt mera pengar, men jag tycker att man skulle kunna prioritera Västerbergslagen, som har det så svårt på det industriella området och sysselsättningsmässigt. Kommunikationsministern vet väl lika väl som vi andra politiker att det är mycket viktigt för det regionalpolitiska området att vi har fungerande kommunikationer. Det är bra att kunna säga till företag som eventuellt vill komma att vi har goda förbindelser och bra tåg. Min strävan i detta sammanhang är att försöka medverka till att förbättra även sysselsättningsläget i Ludvika, Smedjebacken och orterna som ligger där omkring. Det är Stålbältet och Gruvbältet som nu har drabbats så hårt av den försämrade persontrafiken.
Herr talman! Vi är ense också om att transporterna är mycket viktiga när det gäller att skapa regionalpolitiska och industripolitiska förutsättningar. Där är vi inte alls oense. Jag skulle vilja vara ofin nog att ställa en fråga till Margareta Gard-— jag vet inte om jag får göra det. Margareta Gard säger att man skall prioritera. Jag skulle då vilja fråga: Vem skulle då få vagnarna som nu går mellan Ludvika och Stockholm? Jag är övertygad om, att om SJ flyttar över de vagnarna till låt oss säga mitt eget hemlän, Norrbotten, kommer det någon därifrån och frågar mig varför i fridens namn man sätter in dem där. De här vagnarna måste ju vara i drift — i annat fall skulle de ju ha ställts utanför.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att dessa vagnar kunde gå på kortare sträckor, eftersom det är mycket obekvämt för oss som skall åka så pass långt. Dessutom skulle städningen kunna vara bättre. Människor som reser mår illa av den smuts som finns och att det.ex. inte kan använda toaletterna. Detta är inte särskilt bra. Jag anser därför att städningen skall förbättras. Jag är egoistisk, men jag tycker att vi som bor så pass långt bort och skall resa så långt skulle kunna få litet bättre vagnar.
Herr talman! Jag tror att vi kan sluta den här debatten med att jag upprepar det jag har sagt två gånger tidigare, nämligen att SJ skall förbättra städningen. Jag håller gärna med Margareta Gard om att det inte kan vara speciellt roligt att sitta eller ligga i vagnar under en längre resa där det hygieniska inte fungerar. Men SJ har sagt att man skall förbättra detta. Vi har i den här kammaren beslutat att SJ självt skall sköta tågtidtabellhållningen och organisationen av sammansättning av tåg. Jag förmodar att någon hos SJ lyssnar till den här debatten, eller i varje fall tar del av den på något sätt. Sedan får vi se om SJ kan finna någon lösning på problemen och låta de här vagnarna gå på något annat håll. Om detta sker hoppas jag emellertid att inte några andra långresenärer skall bli lidande.

Herr talman! Jag vill meddela att jag på grund av utrikes resor ej inom föreskriven tid kommer att besvara Carl-Henrik Hermanssons interpellation 1984/85:114 om Förenta staternas embargopolitik. Jag har för avsikt att med Carl-Henrik Hermansson komma överens om en tidpunkt för besvarande av interpellationen.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat jordbruksministern om denne anser det vara mera angeläget att stödja en verksamhet som avser att vid Boliden AB starta åloch laxforellodling än att stödja svensk fiskerinäring. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det projekt som gett anledning till Jens Erikssons fråga är ett s.k. arbetstagarinitierat projekt, ATIP. Frågor om stöd till sådana projekt prövas av styrelsen för teknisk utveckling, STU. STU:s beslut om stöd skall godkännas av regeringen i de fall stödet överstiger 5 milj.kr. Jag vill understryka att stödet inom ATIP-programmet, liksom vanliga ekonomiska stöd för produktutveckling från STU, har karaktären av lån med återbetalningsskyldighet. Det är således inte fråga om stöd i form av bidrag. ATIP-programmet tillkom under stor politisk enighet i avsikt att stimulera anställda att engagera sig i produktförnyelsefrågorna inom det egna företaget. I det nu aktuella Bolidenprojektet har stora insatser gjorts av de anställda för att utveckla projektet. Bolidenprojektet, som stöds utifrån industripolitiska motiv, innebär att man utnyttjar företagets stora kunskap om vattenrening i allmänhet och speciella reningsprocesser angelägna för fiskodling. Boliden har i dag stor kunskap inom området kemisk rening och kommer i projektet även att studera möjligheten att nå bakteriologisk rening. All kunskapsutveckling som framkommer inom projektets ram, och som inte bedöms vara affärshemlighet, kommer att bli allmänt tillgänglig och kan därmed utnyttjas av bl.a. övriga svenska fiskodlare. Mot denna bakgrund kan lånet till Boliden även ses som ett komplement till de stöd som finns till svensk fiskerinäring.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på den fråga som jag ställde till jordbruksministern. Jag vill säga att jag tycker svaret är informativt. När jag ställde frågan hade budgetpropositionen just kommit. Vi var då många som var bekymrade över de förslag den innehöll som bl.a. innebar att värdet av fiskerilånen reducerades till noll. Det väckte av naturliga skäl uppmärksamhet, för att inte säga irritation, när industriministern samtidigt beviljade en ny typ av fördelaktiga lån till en bransch som konkurrerar med fisket på marknaden. Fiskerilånen omfattar allt som allt 25 milj.kr., och de skall fördelas mellan många sökande. De flesta får därför avslag. Lånebeloppet kan högst uppgå till 1,5 milj.kr. En medelstor fiskebåt kostar i dag 5-6 milj.kr., och de största kostar nästan lika mycket som Boliden investerar i sin odlingsanläggning. Man kan inte frigöra sig från känslan att regeringens omsorg om fisket inte ligger i nivå med det intresse och den omsorg industriministern visar för fiskodling hos de stora bolagen. Nr 106 En fiskebåt i tiomiljonersklassen sysselsätter åtta personer, så det ger Tisdagen den faktiskt bättre sysselsättningseffekt att investera i fiskebåtar än i odling. 26 mars 1985 Jag har ingenting emot att staten lånar ut pengar till anläggningar för uppfödning av fisk, men man måste då se till att man inte får en snedvriden Om angelägenkonkurrens som slår ut en näring som är så viktig för sysselsättningen i kust — heten av statligt lån och skärgård. föratt starta åloch Det finns ett stort intresse för havsbruk i våra grannländer, och även här i laxforellodling Sverige, men av svaret framgår att dessa lån var skräddarsydda för Boliden. Det är synd att inga andra har samma möjlighet. Våra musselodlare i Bohuslän har stora bekymmer för närvarande, då musslorna inte kan skördas på grund av att de blivit giftiga av algblomning. Det hade varit värdefullt om även de kunde ha fått fördelaktiga lån. Jag förstår att industriministern inte kan svara på vad jordbruksministern anser det angeläget att låna ut pengar till, men hans synpunkter hade varit värdefulla att få. När jag nu har möjlighet, tar jag emellertid tillfället i akt och frågar industriministern om det finns möjlighet för andra uppfödare, dvs. havsbrukare, att erhålla samma slags lån som de Boliden har erhållit.
Herr talman! Jag vill återigen betona att det primära i detta projekt är den teknikoch kunskapsutveckling som sker inom ramen för projektet. Huvudsyftet är att studera bakteriologisk rening som ett alternativ till kemisk rening och därvid utnyttja företagets stora kunskaper om vattenrening. Det är således inte fråga om ett stöd till åloch laxforellodling i sig utan ett industripolitiskt betingat stöd i teknikutvecklande syfte. Stödet bör därför bedömas utifrån dessa utgångspunkter. Det bör inte kritiseras med utgångspunkt i samhällets politik för fiskerinäringen. Skall man bedöma det ur fiskerinäringssynpunkt kan det, som jag framhållit i mitt svar, ses som ett stöd till denna näring genom att ny reningsteknik utvecklas. Stödet är inte skräddarsytt för Boliden. Det är klart att STU får pröva de ansökningar som kan komma in från andra intressenter. Får jag sedan säga till herr Eriksson att jag visst anser det viktigt att värna om svensk fiskerinäring. Samtidigt är det viktigt att ta vara på alla möjligheter till utveckling av ny teknik och nya kunskaper. Det förlorar inte svensk fiskerinäring på. Jag menar att det är viktigt att stödja den typ av verksamhet som bygger på initiativ och idéer hos de anställda. I det här fallet har man från fackligt håll mycket aktivt engagerat sig i projektet tillsammans med det berörda företaget i syfte att vidareutveckla allt det kunnande som finns i företaget. Från företagets sida har man också satsat betydande belopp i ett tidigare utvecklingsskede. Jag vill på nytt säga att svensk fiskerinäring naturligtvis inte har någonting att förlora på att vi här i Sverige utvecklar en avancerad reningsteknik. Tvärtom kan detta på sikt komma att ha positiva effekter för näringen. Jag tycker att herr Eriksson borde vara mycket nöjd med att man gör Tr sådana här insatser. Det borde ligga i deras intresse som han försöker tillgodose genom sin fråga.
Herr talman! Man kan av industriministerns inlägg få uppfattningen att detta är något som kan omsättas i praktiken nästan var som helst. Men det är förbehållet ett fåtal som har tillgång till varmvatten, om jag inte är fel underrättad. Det är naturligtvis de stora bolagen som nu går in och konkurrerar på marknaden med andra odlare och med dem som skall försörja sig på att fiska. Svensk fiskerinäring är betjänt av att utvecklas. Även jag menar att odling kan bli ett bra komplement till ett skärgårdsoch kustfiske. Men det gäller inte den typ av odling som innebär odling i varmvatten, där man utnyttjar spillvatten från en industri. Sådana odlingar finns för resten redan, bl.a. i Danmark och på flera andra håll, så detta är inte något speciellt nytt som kommit in i bilden. Vad jag menar är att vi måste se till att vi inte med statliga pengar utvecklar något och samtidigt slår ihjäl något annat. Då vinner vi inga arbetstillfällen, utan då förlorar vi arbetstillfällen i stället.

Herr talman! Karl Boo, Lars-Ove Hagberg, Hans Petersson i Hallstahammar och Bo Finnkvist har ställt vissa frågor till mig med anledning av den pågående omstruktureringen inom specialstålsindustrin och dess effekter på sysselsättningen i Avesta och Fagersta. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är den pågående omstruktureringen inom specialstålsindustrin och dess effekter på sysselsättningen i Avesta och Fagersta. Internationellt sett har stålindustrin sedan mitten av 1970-talet mer eller mindre befunnit sig i kris. Denna kris har också i hög grad berört den svenska specialstålsindustrin, vars utveckling under senare år kännetecknats av försämrad lönsamhet och minskad konkurrenskraft, såväl på hemmamarknaden som internationellt. I syfte att skapa förutsättningar för en fortsatt livskraftig svensk industri inom området rostfritt stål förelade regeringen riksdagen våren 1984 ett förslag till statlig medverkan till en ny ägarstruktur inom branschen. Förslaget har därefter godkänts av riksdagen. Statens medverkan i sammanhanget har bestått av vissa låneeftergifter. Ägarna till berörda specialstålsföretag fick å sin sida göra betydande motprestationer, bl.a. i form av finansiella insatser. Vidare fick stålföretagen göra åtaganden som skulle leda till att ny sysselsättning kunde skapas i Bergslagen och i första hand i de bruksorter som direkt kunde komma att beröras av den väntade omstruktureringen inom specialstålsindustrin. En sådan motprestation var berörda företags åtaganden att bilda ett särskilt bolag för dessa ändamål, Bruksinvest AB, samt att tillskjuta 100 milj.kr. i aktiekapital till detta bolag. Stålföretagen åtog sig att genom bl.a. styrelserepresentation i Bruksinvest direkt verka för att ny sysselsättning skulle kunna skapas i anslutning till den förutsedda omstruktureringen i specialstålsindustrin. Staten har uppfyllt sina åtaganden i enlighet med den ingångna specialstålsuppgörelsen. Övriga parter, dvs. ägarna till specialstålsföretagen, tycks däremot inte ha tagit sina åtaganden i Bruksinvest på allvar. Bruksinvest bildades den 1 juli 1984. Enligt vad jag erfarit har ännu inga satsningar gjorts. Detta strider klart mot de intentioner som låg till grund för bolagets bildande och berörda företags åtaganden gentemot staten. Jag har därför under gårdagen i samtal med företrädare för Bruksinvest klargjort att regeringen förväntar sig att bolaget omedelbart börjar använda sina resurser på det sätt som var förutsatt i överenskommelsen, så att nya arbetstillfällen snarast skapas, i första hand på de orter som drabbas av omstruktureringen. Jag avser då i första hand Avesta och Fagersta, men även Storfors bör ha hög prioritet i Bruksinvests inledande satsningar. Avslutningsvis vill jag understryka att Bergslagen, vari både Avesta och Fagersta ingår, sedan flera år har hög prioritet inom industri-, regionaloch arbetsmarknadspolitiken. Mot bakgrund av att Bergslagen under en rad av år drabbats av omstruktureringar inom industrin innehöll specialstålspropositionen våren 1984 också förslag till särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagsregionen. Bl.a. har statens industriverk och styrelsen för teknisk utveckling fått regeringens uppdrag att medverka med utvecklingsinsatser i Bergslagen. SIND har på regeringens uppdrag tillkallat en Bergslagsdelegation med bred representation från regionen. Enligt vad jag erfarit är SIND:s och STU:s verksamhet efter inledande samråd med berörda länsstyrelser och utvecklingsfonder nu inne i ett aktivt skede. Efter rekommendation av Bergslagsdelegationen har verken beslutat om medel till projekt för sammanlagt ca 12 milj.kr. Betydande statliga resurser har således ställts till förfogande för satsningar på industriell förnyelse i Bergslagen, och arbetet på att ge denna region ett mer varierat näringsliv är i gång. Finansiella och institutionella resurser saknas inte i dagsläget, utan vad som erfordras är målmedvetet arbete i de organ som särskilt skapats samt på lokal och regional nivå, för att tillvarata regionens resurser och utveckla en ny, livskraftig näringslivsstruktur. Det är regeringens avsikt att se till att detta arbete med kraft fullföljs. Regeringen förväntar sig att Bruksinvest kraftfullt engagerar sig i de akuta omstruktureringsproblemen i enlighet med vad som förutsattes i specialstålsöverenskommelsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Beskedet från koncernledningen i Avesta AB i början av februari i år att 500 arbetstillfällen skulle försvinna i företaget, varav merparten i Avesta, var dystert och skapade stor oro bland de anställda och i kommunen. Mot bakgrund av tidigare neddragningar och friställningar i företaget samt nedlägganden av andra stora industrier i bygden låg beskedet långt över den smärtgräns kommunen kan tåla. Oron gällde också vad som ytterligare skulle komma att ske i framtiden. Denna oro har faktiskt inte minskat under de sex veckor som har gått sedan jag ställde min fråga. Vid en så stor omstrukturering som det här är fråga om måste självfallet samhället hållas informerat om vad som händer. Mina frågor till industriministern gällde ju om regeringen var informerad och visste vad som skulle hända, och också vilka åtgärder man var beredd att vidta. Tydligen är mina frågor berättigade, något som faktiskt bekräftas av ordföranden i Dalarnas SAP-distrikt, tillika ordförande i utvecklingsfonden och i löntagarfonden i området samt även ledamot i länsstyrelsens styrelse. Han ropade i ett tal nyligen efter regeringens initiativ och hjälp i den här frågan. Nu har industriministern redovisat vad som har hänt efter uppgörelsen 1984. De eftergifter i form av avskrivningar som då gjordes från statens sida har i mycket ringa utsträckning tillfallit Avestaområdet. Jag vill instämma i den kritik som industriministern i svaret har framfört mot just Bruksinvest för dess uteblivna insatser under tiden fram till nu. Det är beklagligt att inte mera har kommit ut av de möjligheter som Bruksinvest verkligen hade. Min fråga — och det är väl en fråga som man ställer sig i Avesta — blir: Kan det inte, och bör det inte komma, ett nytt ”Uddevallapaket” för Avesta och Fagersta, med konkreta insatser från statsmakternas sida och också hjälp med förmedling av nya företag till dessa orter? Det är vad de utsatta orterna verkligen behöver.

Herr talman! 500 arbetstillfällen vid Avesta Järnverk hotar att försvinna. Det är beskedet från koncernledningen för en tid sedan. Det var i höstas som man spädde på arbetslösheten ytterligare genom att avskeda folk. I det läget, sade industriministern i ett frågesvar, skulle regeringen sätta fart på Bruksinvest. Industriministern hänvisade också till det löfte om insatser utöver satsningen i Bruksinvest som de tidigare ägarna har avgivit. Min fråga till industriministern var därför: Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att se till att ägarna tar sitt fulla ansvar för den här regionen? I svaret talas om arbetsmarknadspolitiska satsningar och regionalpolitiska satsningar. Men huvudfrågan är vad de nuvarande och de tidigare ägarna skall bidra med. Det har inte berörts i det här svaret på annat sätt än genom en notering om att Bruksinvest bör ta sitt ansvar. Nu väntar vi en lågkonjunktur, och då räknar de arbetande vid Avesta Järnverk med att det blir ytterligare avskedanden. Men näringslivschefen i Avesta säger att det egentligen är bra att man skär ned, för då kan nya idéer komma fram. Detta kan till viss del stämma i en speciell situation. Men det Avesta AB gjort har inte med några nya idéer att göra, utan det är gamla idéer man tillämpar när man kastar ut folk. Var är Avesta AB:s nya idéer någonstans? Det blir inga nya idéer! Och vad tänker regeringen göra åt det? I regeringens avtal med Nordstjernan och Johnson talas det om snabba omstruktureringar, och deras medverkan slås fast i punkt 3 i avtalet. I punkt 4 talas om nyskapande av arbetstillfällen, och det gäller Bruksinvest. Är det inte så att redan avtalet för ett år sedan var ett nederlag, eftersom ägarna köpte sig fria genom att satsa 25 miljoner i Bruksinvest? I dag sitter regeringen där och kan bara moralisera över att Bruksinvest inte gör någonting i det här läget. Det är sanningen. På ett stort möte ställde jag en direkt fråga till Gunnar Engman. Jag frågade: Vad tänker ni i övrigt göra när industriministern säger att ägarna skall ta sitt ansvar utöver satsningen i Bruksinvest? Jag fick svaret: Samhället tar ju in skatter, och man får väl klara det den vägen. Det är inställningen hos ledningen för Avesta AB, som man från statens sida har att göra med. Frågan är: Vad kan en arbetarregering göra åt situationen i det läget? Om det skall bli ett Avestapaket, då kan det inte bara handla om regeringsinsatser av regionalpolitisk och arbetsmarknadspolitisk art. Uddevallapaketet innehöll ju till största delen en satsning från ett stort multinationellt företag. I det här fallet borde det vara Avesta AB och de gamla ägarna i Nordstjernan och Johnson som skulle stå för en motsvarande insats. Hur ser regeringen på det?

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att man utöver de avskedanden som följer av nedläggningen av stålverket i Fagersta nu också utreder frågan om en nedläggning av varmvalsverket i Fagersta, vilket kan betyda att ytterligare 400 arbetare förlorar sina anställningar. Genom svaret tog industriministern ordet ur munnen på mig genom att själv kritisera Bruksinvest ganska hårt för att de intentioner som låg till grund för bolagets bildande inte har fulltföljts. För min del är jag inte förvånad över att det är så. En viss kritik, som i stort sett innehåller det industriministern nu säger, har vi från vpk under hand fört fram, inte minst när uppgörelsen behandlades i riksdagen. Kapitalet tar vanligtvis ansvaret för sina egna aktieportföljer och plånböcker, medan andra instanser får ta det samhällsekonomiska ansvaret. Ytterst får de anställda ta detta ansvar, dvs. de anställda som blir kvar i verksamhet och som med sin skatt skall betala samhällets kostnader för arbetslösheten. I svaret hänvisas till Bergslagsdelegationen, som har föreslagit projekt för sammanlagt 12 milj.kr. Men om man ser på den omfattning som arbetslösheten har i dag och som den förväntas få, så är detta en mycket liten satsning. En direkt fråga till regeringen måste få samma innebörd som den som jag ställde i samband med min formella framställning till industriministern: Vilka medel tänker regeringen nu ta till för att förmå ägarna att ta sitt ansvar så som det väl ändå var tänkt från regeringens sida? Min nästa fråga måste bli: Vilka lärdomar drar regeringen av att man fortfarande, ett år efter det att Bruksinvest bildades, inte har skapat ett enda nytt jobb? Det är dock snart dags för de först varslade att lämna sina anställningar i Fagersta. Vilket stöd är regeringen beredd att ge de anställda i deras kamp för att rädda jobben? Vid sidan av allt tal om att skapa nya arbetstillfällen är det också viktigt att försöka rädda gamla jobb; det skall man inte förakta. Här har de anställda olika projekt, utredningar och alternativa förslag på gång. Det vore bra om regeringen nu gick in och klargjorde att eftersom uppgörelsen inte fullföljs och ägarna inte tar något ansvar, så vill regeringen stoppa upp den här struktureringen och ge de anställda chansen att i enighet med regeringen eller andra organ lägga fram en ny plan, som utifrån de anställdas villkor och kunskaper skapar en omstrukturering av stålindustrin och samtidigt räddar jobben.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Vi som bor och verkar i Bergslagen ser med stark oro på den negativa utveckling som har varit rådande under en mycket lång period. Det är bra att regeringen har börjat se på och behandla Bergslagen som en enhet. De kommuner som det gäller har i stort samma negativa utveckling. Om Bergslagskommunerna skulle utgöra en sammanhängande enhet, ett län, skulle detta län med all sannolikhet betecknas som det mest krisdrabbade i Sverige. Tiotusentals arbetstillfällen har försvunnit sedan början på 1970-talet och fler är på väg att försvinna. Denna utveckling har givetvis medfört svåra följder för de aktuella kommunerna. Befolkningsmässigt har dessa kommuner en katastrofalt dålig utveckling. Av de 25 kommuner som befolkningsmässigt har minskat mest i landet under åren 1975-1983 ligger 10 i Bergslagen. Området visar också en nettoutflyttning på 14 500 invånare mellan åren 1971 och 1982. Utvecklingen hänger samman med den struktur näringslivet har haft och fortfarande har i regionen. Den offentliga sektorn har expanderat och ersatt en del förlorade arbetstillfällen. I annat fall skulle situationen ha varit ännu sämre. Jag vill påstå att regeringen har uppmärksammat problemen och även gjort stora insatser genom hjälp till exempelvis bildandet av bolaget inom sektorn rostfritt stål. De 25 miljonerna till särskilda insatser är också bra, men mer behöver göras även från regeringshåll. Det är privatkapitalet, bolagen, som har stått för sysselsättningen på dessa orter sedan industrialiseringen började, och bolaget borde visa ett större ansvar för att skaffa ny sysselsättning. Bruksinvest bildades i samband med uppgörelsen om tillverkningen av rostfritt stål och var ju tänkt som en insats för fler arbetstillfällen. Något resultat i form av ny sysselsättning har emellertid inte visats upp på över ett år. Många företag har tjänat ihop stora förmögenheter i Bergslagen. Det vi upplever i dag är att en del av dessa pengar tas ut ur företagen och försvinner åt annat håll. Finansmän hoppar in kortsiktigt, trots försäkringar om motsatsen, och försvinner ut efter en kort tid med hundratals miljoner. Resultatet för de anställda blir enbart ytterligare minskad sysselsättning. Av svaret framgår att industriministern redan har haft samtal med Bruksinvests ledning om utvecklingen i Avesta, Fagersta och Storfors. Jag vill i det sammanhanget också nämna Björneborg.